Herr talman! Utskottsmajoriteten avstyrker motionerna med en kort skrivning. Det är egentligen bara en rad som är argumenteringen. ”Enligt utskottet måste det tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter”, säger man. Det är emellertid självklart att om det hade gällt fackets egna angelägenheter hade vi inte bråkat. Men nu är det inte så, för partipolitiskt medlemskap är en fråga som gäller förhållandet mellan resp. parti och den enskilda medlemmen. Det är ingen facklig angelägenhet. Partipolitiskt medlemskap är ingen fackföreningsfråga, lika litet som vart medlemmen åker på semester eller vilka möbler han vill köpa.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

En fackförening kan inte tvångsvis ansluta någon till ett politiskt parti, säger Hilding Johansson i dag. Ja, själv tillhör jag en fackförening inom Byggnadsarbetareförbundet. Och jag är väl en av de få här i kammaren som betalar medlemsavgift till facket varje månad. De som tidigare har varit ombudsmän och som nu sitter här som fackrepresentanter är ju befriade från medlemsavgift under den tid de är i riksdagen, så jag är väl en av de få ledamöter här som verkligen betalar fackföreningsavgiften solidariskt. Och jag har egen erfarenhet av just kollektivanslutning. Det hände för ett antal år sedan att man i min avdelnings representantskap bestämde att man skulle kollektivansluta hela avdelningen till socialdemokratiska partiet. I representantskapet satt drygt 1 96 av fackföreningens medlemmar. Saken hade inte meddelats medlemmarna i förväg. De övriga Nr 28 medlemmarna hade inte möjlighet att närvara. Man beslöt alltså med några Onsdagen den nejröster och övervägande jaröster bland dessa som utgjorde 1 96 att ansluta 14 november 1979 drygt 6 300 medlemmar till det socialdemokratiska partiet — utan att de var tillfrågade. Förbud mot kol Nu råkade det också bli så, att jag som moderat riksdagsman blev lektivanslutning kollektivansluten till socialdemokraterna genom det här beslutet — det hade — ;; politiskt parti man väl inte tänkt på. Och hur många andra, som var lokalt engagerade i olika partier och som genom detta beslut blev anslutna till socialdemokraterna mot sin önskan, det vet jag inte, men det kanske var många. Av en tillfällighet fick jag efter några månader ögonen på detta.

a Man talar ibland från socialdemokratisk sida om att kollektivanslutningen ger medinflytande för de kollektivanslutna. Men hur kan någon få inflytande som inte ens själv får reda på att han blivit medlem? Och hur kan partiet ge medlemmen möjligheter till medinflytande när inte ens partiet vet vem man skall skicka kallelse till, därför att man inte vet namnet på medlemmarna? Det här faller ju på sin egen orimlighet. Hjalmar Branting menade på sin tid att kollektivanslutningen var nödvändig tills arbetarna fick rösträtt och föreningsrätt. Det är nu 43 år sedan det sista av dessa villkor tillgodosågs.

Endast för en doktrinärt radikal åskådning kan en sådan onaturlig konservatism te sig acceptabel.” Jag kan helt instämma i detta. Det står vidare på en annan sida i samma motion, att ”man på socialdemokratiskt håll som ett försvar för kollektivanslutningen anför, att motståndarna till densamma inom fackföreningarna höra hemma i de antidemokratiska bolsjevikpartierna, till vilka inga demokratiska hänsyn behöva tagas, -—--”. Så var det 1934. I dag vet vi att ca en tredjedel av LO-kollektivets medlemmar röstar borgerligt. Socialdemokraterna anser tydligen att man inte behöver ta några hänsyn till dem heller. Men detta är ju, om vi skall gå till kärnan av det hela, en i grunden ekonomisk fråga. Socialdemokraten Nils Kellgren sade i en tidigare riksdagsdebatt om kollektivanslutningen att det är helt och hållet en ekonomisk fråga.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 Och det är en skam, tycker jag, när partimedlemskap skall heta pengar.

Men det räcker inte med detta; man fortsätter utsugningen genom att försöka kollektivansluta allt fler fackföreningar till socialdemokratiska partiet. Profitintresset har tydligen inga som helst gränser. Man kan bara för att få mer pengar till partiet trampa på de mänskliga rättigheterna att själv bestämma sin partitillhörighet och behålla valhemligheten. Det finns nu propåer om att arbetsgivarna borde betala fackföreningsavgifterna. Vart skulle det leda? Om det förslaget går igenom innebär det att arbetsgivarna betalar partiavgiften till socialdemokratiska partiet för sina anställda. Sedan kan man höja partiavgiften, för det är arbetsgivarna som betalar. Man blir då helt beroende av företagens stöd. Hur oblyg kan man vara, om man är socialdemokrat? Men så är också det socialdemokratiska partiet just nu det rikaste partiet i Sverige. Genom att skaffa sig pengar med både ojusta och justa medel har man nu råd att flyga hem folk både från Amerika och från Australien för att delta i en meningslös votering här i riksdagen. Jag menar att vi skall slå vakt om den enskildes rätt att själv bestämma sin partitillhörighet. Hilding Johansson säger att det inte är något fel, om den enskilde själv får bestämma sin partitillhörighet. Men dra då konsekvensen av det resonemanget och avskaffa kollektivanslutningen! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Riksdagen har ett flertal gånger ställt sig bakom uttalanden som innebär att kollektivanslutning till politiskt parti inte skall förekomma men att frågan inte bör lösas genom lagstiftning utan genom egna åtgärder från det socialdemokratiska partiets sida. Tyvärr har dessa uttalanden ännu ej resulterat i några mer betydande konkreta åtgärder, varför det åter är nödvändigt att riksdagen på nytt gör ett sådant uttalande. I en demokrati som den svenska är det viktigt att slå vakt om de politiska partiernas möjligheter att arbeta obundet. Det är i och genom de politiska partierna och givetvis också genom andra folkrörelser som medborgarna har de största förutsättningarna att vara med och forma samhället. Ju större dessa förutsättningar är, desto vitalare blir demokratin och desto större blir medborgarnas intresse och ansvar. Självfallet är det angeläget att så många som möjligt sluter upp som medlemmar i de politiska partierna för aktivt arbete och engagemang. Vid ställningstagandet till frågan om medlemskap i ett politiskt parti måste en viktig princip komma till uttryck, nämligen att medlemskapet i ett politiskt parti alltid måste få bestämmas av den enskilde själv genom egen aktiv handling. Det är mot denna grundläggande princip som det nuvarande systemet med kollektivanslutning av medlemmar till det socialdemokratiska partiet strider. Här finns alltså ett betydande problem som man numera diskuterar djupt inne i de socialdemokratiska leden och som många är djupt oroade av, inte minst inom fackföreningsrörelsen. Detta har medfört tillsättandet av en socialdemokratisk arbetsgrupp. Dess rapport vid den socialdemokratiska kongressen 1978 kom tyvärr ingalunda att visa vägen från den odemokratiska kollektivanslutningen. Kollektivanslutningen kom i stället att reduceras till en fråga om teknisk anslutningsform och eventuell reformering. Jag anser att man inom det socialdemokratiska partiet bör kunna rensa upp i denna fråga utan lagstiftning, men jag måste, efter att ha tagit del av denna rapport, medge att många frågetecken kvarstår. Detta är en principfråga och inte en fråga om vilka praktiska lösningar man bör välja. Individens rätt att fritt och självständigt välja politiskt parti är grundläggande för vårt ställningstagande här liksom för demokratin i sin helhet. Därför kan man av principiella skäl inte acceptera en kollektivanslutning av människor till ett politiskt parti. Ett sådant system kan rent av anses strida mot den åsiktsfrihet som nu gällande grundlag utgår från beträffande de medborgerliga frioch rättigheterna. I snabbprotokollet från den socialdemokratiska partikongressen slås det vid behandlingen av nämnda rapport vidare fast att initiativet till kollektivanslutningen ligger hos det socialdemokratiska partiet. Detta har vi många gånger hävdat, men socialdemokraterna har då oftast velat flytta över initiativet till facket. Här säger de emellertid själva att initiativet ligger hos partiet. Sedan är det enbart fråga om ett enkelt majoritetsbeslut. På detta sätt är man tydigen beredd att sätta sig på människors personliga åsikter. Ja, man tycks rent av i den socialdemokratiska ledningen anse kollektivanslutningen som en självklar förmån. Men här är det på sin plats att fråga: förmån för vem? Reservationsrätten ändrar ingenting i den grundläggande principfrågan angående kollektivanslutningen. Den enskilde tvingas då att offentligt avslöja att hon eller han inte vill tillhöra ett visst politiskt parti. På grund av att detta också kan komma att framgå av vissa avlöningslistor eller liknande ligger det nära till hands att betrakta reservationsrätten som en omvänd åsiktsregistrering. Det finns anledning att kraftigt poängtera att uttalandet mot kollektivanslutning inte riktar sig mot de fackliga organisationernas rätt att besluta i egna angelägenheter. Denna rätt är självklar och skall vara orubbad. Men vems angelägenhet är det att avgöra människors personliga åsikter och ansluta dem till ett visst politiskt parti? Detta är självfallet inte ett beslut som fattas med enkel majoritet på ett föreningsmöte, utan det är en sak som måste bygga på varje människas individuella ställningstagande. De kollektivanslutna utgör två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemsantal. Mer än en tredjedel av LO:s medlemmar röstar på ett annat parti än det socialdemokratiska. En femtedel, ca 2096, av det socialdemokratiska partiets kollektivanslutna medlemmar röstar på annat parti än det socialdemokratiska, trots att de är medlemmar där. Detta säger något om problemen med kollektivanslutningen, trots reservationsrätten, som de flesta oliktänkande inte utnyttjar, bl.a. på grund av att det medför risk för åsiktsregistrering att öppet redovisa att man inte vill vara ansluten till det socialdemokratiska partiet. I SCB:s undersökning av valet 1976 konstaterades det att partivalet blir allt mindre beroende av väljarnas yrkestillhörighet eller sociala ställning. Socialdemokraterna hade 1968 stöd av mer än fyra femtedelar av LO:s medlemmar, medan motsvarande andel 1976 var endast två tredjedelar. Inställningen till kollektivanslutningen bland medlemmar och förtroendemän inom Landsorganisationen har undersökts av professor Leif Lewin. I sitt arbete ”Hur styrs facket? Om demokratin inom fackföreningsrörelsen” tecknar Lewin, som redan sagts, en huvudsakligen ljus bild av den fackliga demokratin. Han ser emellertid kollektivanslutningen som ett av dess mörka avsnitt. Lewin skriver bl.a. följande: ”Det mest omdiskuterade fenomenet beträffande fackföreningsrörelsen och systemorienteringen gäller naturligtvis kollektivanslutningen av avdelningar till det socialdemokratiska partiet. Ett anmärkningsvärt förhållande är att en klar majoritet bland medlemmarna — 64 procent — anser att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet är en felaktig form för medlemskap i ett politiskt parti. Även bland sektionsoch avdelningsstyrelseledamöterna finns det en majoritet mot kollektivanslutningen. Endast på den centrala nivån är man klart för denna form av medlemskap.” När man då här i dag lyssnar till konstitutionsutskottets vice ordförande Hilding Johansson blir man förbluffad över den nonchalanta ståndaktighet med vilken han fortsätter att försvara kollektivanslutningens berättigande. Han tycks inte ha tagit något nämnvärt intryck av de kritiska rösterna i de egna leden på denna punkt och ännu mindre av vad riksdagen beslutat att uttala fem gånger under 1970-talet, nämligen att kollektivanslutning av människor som medlemmar till ett politiskt parti måste upphöra. Jag vill därför fråga: När tänker socialdemokraterna verkligen ta initiativ till en förändring, så att människor i fortsättningen endast genom personligt ställningstagande erhåller medlemskap i det socialdemokratiska partiet liksom förhållandet redan är i övriga partier? Är Hilding Johansson i sin egenskap av konstitutionsutskottets vice ordförande beredd att verka för att riksdagens uttalanden i fortsättningen respekteras av det socialdemokratiska partiet? En lagstiftning har ju Hilding Johansson i dag deklarerat att han böjer sig för. Hilding Johansson har nu sin verkliga chans att medverka till att reda ut denna fråga inom det socialdemokratiska partiet utan speciell lagstiftning, om han blott aktivt vill verka i den riktningen. I riksdagsdebatten om grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättighe Nr 28 ter 1976 erinrade en ledande socialdemokrat, Arne Geijer, om att kollektiv Onsdagen den anslutningen är omtvistad även inom arbetarrörelsen. Mot bakgrund av den 14 november 1979 debatt som sedan länge förts har riksdagen uttalat att frågan om det kollektiva medlemskapet skulle tas upp till omprövning av det socialdemokratiska Förbud mot kolpartiet. Denna förhoppning kvarstår. Det är emellertid motiverat att riksdagen åter klargör sin principiella uppfattning om åsiktsfrihetens innebörd i vårt demokratiska samhälle. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2 vid konstitutionsutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! Jag saknar tre personer här i dag, vilkas närvaro jag tror hade varit bra både för dem själva och för oss övriga i debatten. Det är Olof Palme, ordförande i det parti som har tvångsanslutna medlemmar, det är Gunnar Nilsson, ordförande i LO och samordnare för fackföreningsrörelsen, och det är Sten Andersson, som utreder kollektivanslutningens vara eller icke vara. Det hade varit till stor nytta om de varit närvarande, men de är väl förhindrade. Herr talman! Den enskilda människans rätt att själv avgöra huruvida hon vill vara med i ett politiskt parti samt att fritt välja mellan vårt lands olika partier är grundläggande för ett demokratiskt samhällssystem. Utmärkande för en demokrati är också att man väljer parti efter politisk övertygelse — inte efter t.ex. vilket arbete man har eller facklig tillhörighet. Vi har i Sverige ett mycket väl utvecklat demokratiskt samhällsskick. Vi har starka, folkligt förankrade partier. Vi har många tidningar — tidningar som företräder en rad olika politiska uppfattningar. Vi har genom den nya grundlagen fördjupat vår demokrati, bl.a. genom avskaffandet av riksdagens tvåkammarsystem. Men på en punkt har vi fortfarande kvar en gammal odemokratisk relikt från seklets början. Jag tänker då på det socialdemokratiska partiets anslutning av fackförbundsmedlemmar till partiet - medlemmar som inte av egen fri vilja ansökt om medlemskap utan som genom ett kollektivt beslut av den lokala fackliga organisationen tvingats in i det socialdemokratiska partiet. Beslutet fattas ofta av storavdelningens representantskap, högt över huvudena på de vanliga fackföreningsmedlemmarna. Det är en vanlig syn att se Olof Palme gå i spetsen för demonstrationståg, där man demonstrerar för demokratiska frioch rättigheter i andra länder. Och så långt kan jag förstå Olof Palme. Men samtidigt är Olof Palme ordförande i det enda parti som till partiet ansluter fackföreningsmedlemmar, vilka själva inte ansökt om medlemskap. Hur hänger det ihop, Olof Palme? Det socialdemokratiska partiets anslutning av dessa medlemmar strider mot den åsiktsfrihet som den nya grundlagen utgår ifrån. Reservationsrätten för den enskilde fackföreningsmedlemmen förändrar ingenting i denna grundläggande demokratiska fråga. Reservationsrätten tvingar den enskilde 3 att offentligt avslöja vilket parti vederbörande inte vill tillhöra. Genom reservationsrätten får den lokala fackliga organisationen tillgång till ett vitt förgrenat register över de fackföreningsmedlemmar som inte är socialdemokrater. Erfarenheter visar tyvärr att detta register kan användas av fackligt aktiva socialdemokrater för att förhindra personer med en annan politisk uppfattning att få fackliga förtroendeuppdrag. I dag beräknas närmare 40 96 av medlemmarna i LO:s förbund ha tvingats med i det socialdemokratiska partiet. Ungefär 750 000 svenskar har på denna grundval registrerats som medlemmar i socialdemokratiska partiet, trots att dessa personer inte själva genom en egen handling ansökt om medlemskap. Denna form av medlemsvärvning är i första hand en fråga för det socialdemokratiska partiet. I andra hand är det en fråga för riksdagen. Det är ytterst vi som skall värna om demokratin och demokratins frioch rättigheter. Men partiet tycks inte vilja följa grundläggande demokratiska frioch rättigheter. Jag vill därför fråga partiordföranden Olof Palme, om han lyssnar eller läser protokollet: Vad är det för fel på principen att politiska partier som medlemmar skall registrera enbart de medborgare vilka själva, genom ett eget beslut, ansökt om medlemskap? Anser Olof Palme — eller den som företräder partiet — det demokratiskt tillfredsställande, när socialdemokratiska partiet registrerar medlemmar i klump — utan att ens veta deras namn eller adress? De senaste åren har kritiken mot kollektivanslutningen ökat särskilt bland LO:s folk. I en enkätundersökning presenterad i LO-tidningen nr 2 år 1977 deklarerade 14 av LO:s förbundsordförande att de var motståndare till denna form av medlemsvärvning. 6 ville ompröva de nuvarande formerna. Endast 4 önskade att allt skulle förbli vid det gamla. Professor Leif Lewin undersökte för några år sedan de LO-anslutnas åsikter i en rad olika frågor. Undersökningen visade att det finns en massiv opinion mot kollektivanslutningen. Detta oavsett vilket politiskt parti man röstade på. 64 96 ansåg att kollektivanslutningen var en felaktig form för medlemskap i politiskt parti. Lewin visade vidare att 1/5 av de kollektivanslutna, som ej reserverat sig, inte röstade socialdemokratiskt. Av de 750 000 tvångsanslutna medlemmarna i socialdemokratiska partiet röstar närmare 200 000 på ett annat parti. Att kollektivanslutningen har ekonomisk betydelse för socialdemokraterna visar ett exempel från Kommunal, avdelning 10, 1975. Där betalade varje medlem 2:50 kr. till ABF, 16 kr. till arbetarekommunen i Stockholms stad, 20 kr. till SAP i Stockholms län och 1 kr. till Unga örnar. I 1976 och 1979 års valrörelser har moderata samlingspartiets centrala arbetarråd publicerat upprop mot kollektivanslutningen. I uppropet uppmanar vi det socialdemokratiska partiet att följa samma principer för medlemsregistrering som de övriga demokratiska partierna. En av våra medlemmar fick efter att ha skrivit under uppropet en varning om uteslutning från den lokala fackliga organisationen. Jag vill därför fråga LO:s ordförande Gunnar Nilsson: Tar LO:s ordförande avstånd från de fackliga organisationer som varnar medlemmar för uteslutning då medlemmar försöker skapa opinion Nr 28 mot kollektivanslutningen? Onsdagen den Och hur mycket kostar de olika LO-förbundens arbete att värva medlem 14 november 1979 anser att det är fackets uppgift att sköta om medlemsvärvning, inkassering av Förbud mot kol Herr talman! Jag nämnde tidigare att kritiken mot kollektivanslutningen ökat bland LO:s medlemmar. Kritiken har nu gått så långt att socialdemokraterna har tvingats tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen sägs bl.a. fundera på hur man skall kunna avskaffa kollektivanslutningen. Ordförande i arbetsgruppen är riksdagsmannen och partisekreteraren Sten Andersson. Sten Andersson, som enligt många är utmärkt på att ta ställning och uttala sig på de flesta politiska områden, har tyvärr varit alldeles för tyst i den här frågan. Många befarar att detta beror på att arbetsgruppen egentligen inte kommer att ta itu med tvångsanslutningen, utan att den bara är ett sätt att dämpa kritiken. I valrörelsen skrev jag därför och begärde besked om hur långt arbetsgruppen kommit i sitt arbete. Men från Sten Andersson hördes inte ett ljud. Kanske kan vi få ett klarläggande besked i dag: Är arbetsgruppen klar med sitt arbete? Vad blir resultatet? När skall kollektivanslutningen avskaffas? Jag har med glädje noterat utskottets skrivning, som Hilding Johansson instämmer i: ”Enligt utskottet måste det tillkomma fackliga organisationer att fatta beslut i egna angelägenheter.” Detta är naturligtvis alldeles riktigt. Men säg mig: Varför skall facket besluta i andras angelägenheter? Vilket parti jag skall tillhöra är ju ett typexempel på en enskild fråga, en fråga som facket inte alls har med att göra. Jag har tidigare påpekat att det vore bäst om SAP självt tog upp den här frågan. Allan Åkerlind har alldeles rätt: Hjalmar Branting sade på sin tid att man skulle avskaffa tvångsanslutningen den dag den allmänna rösträtten var genomförd. Med tanke på att den allmänna och lika rösträtten infördes för snart 60 år sedan vore det en överdrift att påstå att partiet i den här frågan utmärkts av en utomordentlig snabbhet.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 Erfarenheter visar att socialdemokraterna i den frågan inte är beredda att följa grundläggande demokratiska frioch rättigheter.

När kommer den dag då folkpartiets och centerns tålamod börjar tryta? När är partierna beredda att ta ett aktivt steg för att värna den enskildes rätt på det här området? När kommer den dag då folkpartiet och centern är beredda att genom lag värna den enskilda människans rätt att själv besluta vilket parti hon vill tillhöra? Den dagen kan bli i dag, om ni röstar på vår reservation. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 av Per Unckel, Jan Prytz och Mona S:t Cyr.

Herr talman! När både vi som är politiskt verksamma och människor som endast följer den politiska debatten diskuterar olika frågor, finns det inte mycket som engagerar så som frågan om kollektivanslutning. Det finns också få frågor där åsikterna är så samstämmiga: Kollektiv anslutning till ett politiskt parti är oacceptabelt. Att engagemanget är stort och att många har en bestämd åsikt beror naturligtvis på att det är en mycket viktig fråga. I en demokrati organiserar sig människor politiskt på grund av och efter sin politiska åsikt. Många tar aldrig steget att ansluta sig till ett parti men anser sig genom åsiktsgemenskap ändå klart höra hemma i ett visst parti. Att då, genom beslut på ett fackföreningsmöte, utan att själv vara närvarande bli ansluten till socialdemokratiska partiet anses som helt orimligt. Alla anser däremot att solidariteten inom facket är en självklar förpliktelse och tillgång. Facklig gemenskap och gott kamratskap är för de allra flesta ett starkt önskemål. Det är nödvändigt för att man med glädje skall kunna vara en del av ett arbetslag. Det är därför helt självklart att frågan om kollektivanslutning kommer upp här om och om igen så länge socialdemokratiska partiet tar emot medlemmar som inte själva ansökt om medlemskap. Det är en skrämmande och total brist på känsla för hur fel systemet är och för hur människor i Sverige känner inför detta som socialdemokraterna visar. Vilket är då försvaret för att man fortsätter? Jag vill ta upp reservationsrätten, som anses som ett skäl till att allt är bra— att man kan begära utträde ur ett politiskt parti, till vilket man aldrig begärt att bli ansluten. Detta är verkligen bakvända världen helt och hållet. Man vänder på den normala ordningen. I stället för att var och en som önskar och har intresse ansluter sig till partiet, så skall de som inte vill vara med anmäla sitt utträde! Jag vill ta upp en del av svårigheterna med att utnyttja reservationsrätten, nämligen hur det kan vara för våra ungdomar, dessa som vid sin första kontakt med arbetslivet och de fackliga organisationerna riskerar att drabbas av kollektivanslutningen. Jag har mött många ungdomar som är mycket upprörda över vad de anser vara ett övergrepp och ställer sig helt oförstående till att detta kan få ske. Jag tror vi kan ge ungdomar fel uppfattning då det gäller nödvändigheten av facklig solidaritet. Det skadar alltså inför framtiden. Just reservationsrät ten är för dessa ungdomar meningslös. Vi vet att många vuxna avstår från att använda reservationsrätten på grund av svårigheter. Hur mycket svårare blir det då inte för de ungdomar som inte har erfarenhet eller mod. Vi har en öppen ungdom i detta land, som är van att ge sin åsikt till känna, men att tillkännage sin mening i detta fall känns ofta svårt. Vi vet att även om man är tuff och självständig i sitt tal, så vill man aldrig falla ur ramen, aldrig vara annorlunda. Att av dessa ungdomar kräva att om de ej vill vara medlemmar av det socialdemokratiska partiet, så skall de avvika från gruppen, är orimligt. Även om åsikten är helt klar är steget för svårt och i stället skapas ett ointresse och en känsla av att allt som har med facklig och politisk verksamhet att göra är helt galet. Vi folkpartister anser det som självklart att man endast genom egen ansökan kan bli medlem både i ett politiskt parti och i ett trossamfund. Vi får därför aldrig ge upp, och när det gäller kollektivanslutningen hoppas på en ändring och ett nytänkande hos socialdemokraterna. Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag ber att få tala om för Hilding Johansson att jag inte för några debatter på partiledarnivå. Men jag tycker ändå att jag som vanlig riksdagsman har rätt att fråga en partiledare. Denna fråga som berör partiet är så pass viktig att det väl är riktigast att fråga partiledaren eller den som är med om att utreda frågan. Jag förstår att Hilding Johansson inte vill svara på sådana här frågor, eftersom de är mycket känsliga för socialdemokraterna. Ni säger att ni försvarar den enskilde individen, ni försvarar arbetarna, men gör det då också i praktiken! Försvara arbetarna och låt dem få frihet att själva ta politisk ställning! Tycker ni att arbetarna själva kan inta politisk ställning eller måste ni hjälpa dem till det?
Herr talman! Hilding Johanssons svar var ganska avslöjande när han hänvisade till ett tidigare svar som gällde hur man ställer sig inom det socialdemokratiska partiet. Men jag gick litet längre när jag ställde frågan hur Hilding Johansson i egenskap av vice ordförande i konstitutionsutskottet var beredd att verka för att man skulle respektera de uttalanden som riksdagens majoritet ändå fattar. Konstitutionsutskottet är i alla fall det organ i riksdagen som har att vårda just de här aktuella frågorna i vår konstitution. Då är det något märkligt om utskottets vice ordförande inte är beredd att följa vad denna den högsta myndigheten i vår demokrati har sagt och riksdagen fattat beslut om. Skall man då tolka Hilding Johansson på det sättet att han anser att man inte behöver ta hänsyn till riksdagens beslut och uttalanden av en majoritet inom denna? I så fall är detta en ganska märklig uppfattning av den som ändå innehar viceordförandeposten i konstitutionsutskottet, vilket utskott är inrättat just för att se till de konstitutionella frågorna i vårt land.

Herr talman! Hilding Johansson har nyss konstaterat att arbetarna själva inte kan fatta politiska beslut utan att detta måste ske genom fackföreningen. Det är detta som vi är emot. Nu har man emellertid en gång för alla konstaterat att arbetarna icke är kapabla att fatta politiska beslut på enskild nivå utan att beslutet måste fattas på fackföreningsnivå.
Herr talman! Hilding Johanssons resonemang är här ganska märkligt. Å ena sidan säger han: vi är alltid beredda att följa en lagstiftning. Det har jag i och för sig inte någon anledning att ifrågasätta. Men å andra sidan är man inte beredd att följa ett uttalande som riksdagen redan har gjort fem gånger under 1970-talet. Om uttalandena följdes kunde man undvika den lagstiftning som både Hilding Johansson och jag helst inte vill genomföra. Man skulle kunna klara ut frågan inom det socialdemokratiska partiet och slippa den odemokratiska kollektiva anslutningen av människor till ett visst parti, varvid storavdelningar och andra nu fattar besluten. Här har man haft sin chans att klara av problemet inom det socialdemokratiska partiet. Men man tycks ändå påfordra en lagstiftning trots att man har möjlighet att klara av saken genom de upprepade uttalanden som riksdagen ändå har gjort. Det skulle vara hedersamt om konstitutionsutskottets vice ordförande vore beredd att följa de beslut som ändå riksdagen som folkets högsta instans har fattat.
Herr talman! Får också jag ställa en liten fråga till Hilding Johansson om vad socialdemokratin är beredd att följa resp. inte följa. Jag tillhör inte dem som tvivlat på att socialdemokratin skulle komma att följa en lagstiftning mot kollektivanslutning, om en sådan skulle komma till stånd. Skall man tolka Hilding Johanssons förra inlägg så att Hilding Johansson och socialdemokratin efter ett nytt uttalande från riksdagens sida mot kollektivanslutning är beredda att nonchalera ett sådant? Innan vi går till omröstning tror jag att det skulle vara en fördel att veta om socialdemokratin över huvud taget är beredd att fästa någon vikt vid ett sådant uttalande. För att stilla min nyfikenhet skulle jag dessutom vilja fråga Esse Petersson vilken slutsats han och folkpartiet drar om Hilding Johanssons svar på min fråga är nej.
Herr talman! Det var ett uttalande i Hilding Johanssons senaste inlägg som inte bör få stå obesvarat. När vi opponerar mot att fackföreningar beslutar om vilket parti enskilda arbetare skall tillhöra, så påstår Hilding Johansson att vi i stället vill vända det så att det är riksdagen som skall besluta om detta. Det är ohederligt att föra debatten på det sättet. Ingen har här i dag nämnt någonting sådant. Vad vi sagt är att var och en själv skall bestämma vilket parti han vill tillhöra. Det skall varken fackföreningar, riksdag eller någon annan lägga sig É

Herr talman! Jag har tidigare i den här debatten ställt frågan till Hilding Johansson varför socialdemokraterna nonchalerar uttalanden som riksdagen gjort vid flera tillfällen. Hilding Johansson svarar nu att det gör man därför att man tycker att riksdagen har fel. Riksdagen har uttalat att kollektivanslutningen strider mot grundlagens anda. Hilding Johansson säger att riksdagen har fel — riksdagen har inte visat att kollektivanslutningen strider mot grundlagens anda. Man kan ha olika uppfattningar om innehållet riksdagens uttalande. Men en sak är vi väl ändå överens om, nämligen att riksdagen har antagit uttalandet både en och flera gånger. Då respekterar man det vad man än tycker om innehållet i uttalandet. Vi menar att man skall följa riksdagens uttalanden, oavsett vad man anser om innehållet i dem. Sedan kan vi stå här och diskutera innehållet i uttalandena. Men det är en grundläggande demokratisk princip att man följer riksdagens beslut.
Herr talman! Jag tycker att det gör ett ganska ynkligt intryck när man hör Hilding Johanssons argumentering. Han säger att om riksdagen antar en lag, så är det inte de enskilda fackföreningarna som bestämmer. Nej, det är det. Nr 28 inte. Vi har sagt att då är det de enskilda medlemmarna som bestämmer. Det Onsdagen den är det som är viktigt — den enskilde medlemmen skall besluta utan att ha 14 november 1979 någon som helst förmyndare över sig. Det är det som är grundfrågan, och det är en för allvarlig fråga för att man skall försöka skämta bort den på det här Förbud mot kolviset och inte använda sitt sunda omdöme. Jag tycker att Hilding Johansson lektivanslutning borde hålla sig för god för det.
Herr talman! Svaret på min fråga till Hilding Johansson om vilken respekt det socialdemokratiska partiet var berett att visa gentemot ett riksdagsuttalande blev en beskrivning av det socialdemokratiska partiets stadgar. Dessa kan jag själv läsa. Frågan kvarstår, Hilding Johansson: Har ett riksdagsuttalande — i den process som ni nu befinner er i när det gäller utredningar om kollektivanslutningens framtid — över huvud taget någon betydelse för er eller kommer ni även framgent att säga att det socialdemokratiska partiets stadgar och uttalanden är överlägsna uttalanden av Sveriges riksdag?
Herr talman! Hilding Johansson framhärdar i att göra egna beskrivningar av vad andra säger. Vad jag sade på den här punkten var att Hilding Johansson genom sina uttalanden av riksdagen krävde en lagstiftning för att man inom socialdemokratin skulle följa vad riksdagens majoritet uttalar. Jag sade dessutom att han och jag var överens om att vi inte bör ha någon lagstiftning på detta område och att det då borde vara rimligt att Hilding Johansson, som är vice ordförande i konstitutionsutskottet, medverkar till att man inom hans egen partiapparat följer majoritetsbeslut i denna kammare. Men nu tycks det vara så att arbetsordningen i ett visst parti står över ett beslutat uttalande i denna kammare. Ett uttalande som antas av en majoritet är som sådant också ett beslut som skall följas även om det inte är fråga om någon lagstiftning. Det är detta som är skillnaden, och nu hoppas jag att Hilding Johansson, sedan jag vid två tillfällen försökt reda ut detta för honom, kan skilja på dessa båda saker.

Herr talman! Låt mig i debattens elfte timme få tacka Hilding Johansson för att han så ärligt, uppriktigt och rakt på sak säger: Socialdemokratin kommer att nonchalera ytterligare ett riksdagsuttalande. Låt folkrörelserna bestämma om sina angelägenheter — det går att förena med individernas frihet, säger Hilding Johansson. I alla de fall där folkrörelsernas frihet inte kolliderar med individernas frihet har vi samma uppfattning. Tyvärr är kollisionen uppenbar när det gäller kollektivanslutning. Slutligen! Aldrig har jag varit så övertygad som nu om att vi behöver en lagstiftning mot kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet.
Herr talman! Det intressanta är att det är Hilding Johansson som kräver lagstiftning i stället för att utnyttja den stora möjlighet han haft att här säga att han är beredd att jobba för det som riksdagen fattar majoritetsbeslut om. Hilding Johansson tycks inte vilja tillgodose de enskilda individernas önskemål och självklara rätt på den här punkten. Det måste man säga är beklagligt när riksdagen nu på nytt har att ta ställning i denna fråga. Det är här inte fråga om att sätta sig på organisationerna, utan vad det gäller är att tillförsäkra enskilda människor rätten att själva ansluta sig till ett visst politiskt parti — till socialdemokratin eller till något annat parti. Man skall inte fatta majoritetsbeslut över huvudet på enskilda individer om sådan här anslutning inom facket. Jag tycker det är märkligt att Hilding Johansson inte vill säga att han är beredd att inom sitt parti verka för den här principen om kollektivanslutningens avskaffande så fort man kan komma fram på den vägen. Han säger i stället att det enda han kan tänka sig är en lagstiftning för att han skall ändra attityd. Det är och förblir ett märkligt synsätt hos en person som ändå anser sig vara ganska bevandrad i konstitutionella frågor.
Herr talman! Sixten Pettersson och Per Unckel har frågat mig hur länge folkpartiets tålamod håller. Jag vill svara dem att vårt tålamod håller länge. Vi är mycket tålmodiga när vi kämpar för en rättvis sak. Vi framhärdar i vår tro att det finns dolda fonder av anständighet inom socialdemokratin och att det inom socialdemokratin finns en känsla av respekt för individens integritet. Men det återstår för socialdemokratin att bevisa att vi har rätt.
Herr talman! Jag tycker att det är tråkigt när Daniel Tarschys säger att man i folkpartiet har stort tålamod med att socialdemokratin trampar på den enskildes rätt. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag finner ingen anledning att vi skall ha tålamod när det trampas på den enskilde individens rättigheter, i detta fall rättigheten att själv göra ett politiskt ställningstagande.

Herr talman! Styrelseskicket på länsnivå har tilldragit sig intresse under flera decennier. När länsstyrelserna i mitten av 1960-talet genom sina uppgifter inom samhällsplaneringens område kom att syssla med frågor om hur framtidens samhälle skulle gestalta sig blev det ytterst angeläget att också diskutera demokratifrågorna. Det blev mot denna bakgrund naturligt att diskutera en förbättrad demokrati på länsplanet. För centern framtod det som riktigast att gå in för en ordning som lade besluten hos ett folkvalt organ, nämligen landstinget. En av trepartiregeringens första åtgärder efter regeringsskiftet hösten 1976 var att i en proposition till riksdagen framlägga förslag, som innebar att landstinget utser samtliga ledamöter i länsstyrelsen och utan det korporativa inslag som förekommit tidigare. Det är klart att en sådan åtgärd är otillräcklig för att nå ett tillfredsställande styrelseskick på länsplanet. Det förhållandet att en ledamot av länsstyrelsen, nämligen landshövdingen som är dess ordförande, också kan förändra majoritetsförhållandena är ett exempel på detta. Det var nödvändigt att fortsätta reformarbetet, och därför tillsattes länsdemokratikommittén, med uppgift att framlägga förslag till utveckling av demokratin på länsplanet. Denna kommitté har senare också fått tilläggsdirektiv att värdera olika vägar att nå dit. Tre olika modeller för vidgat folkligt inflytande över den regionala samhällsverksamheten skall studeras. Vi har från centerpartiets sida i det särskilda yttrandet velat understryka att det fortsatta arbetet med de länsdemokratiska frågorna i sin helhet bör resultera i ett överförande av uppgifter från de statliga organen till landstingen. Vi vidhåller alltså det för oss redan från början naturliga synsättet i det här avseendet. 49 Den motion som centerpartiet väckte i början av året tog upp ett delförslag från länsdemokratikommittén, nämligen förslaget om att länsplaneringen när det gällde besluten skulle få en annan gång. Genom att landstingen skulle fatta det avgörande beslutet skulle den politiska tyngdpunkten förskjutas till " ett direkt folkvalt organ. Fördelarna med detta är att beslutet sker offentligt, att massmedia kan följa debatten och att ledamöter och partier har en möjlighet att ta initiativ och genom motioner, interpellationer och enkla frågor få sina synpunkter framförda, varvid man kan lyfta fram väsentliga länsplaneringsfrågor till en offentlig debatt. Eftersom motionen behandlats så sent har vi konstaterat att ”länsplanering 1980” nu har framskridit så långt att vissa hinder kan uppstå i planeringsprocessen, om man skulle gå in för den ordning som föreslås i motionen. Vi har ändå i det särskilda yttrandet velat understryka att vi har den principiella uppfattningen att det slutgiltiga beslutet om länsplaneringen bör läggas hos landstinget liksom att man i arbetet med de länsdemokratiska frågorna över huvud taget bör komma fram till en lösning som innebär ett överförande av ytterligare uppgifter till landstingen. Jag har, fru talman, inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Det är ingen överdrift att påstå att vi i Sverige har en omfattande rättslig reglering av allehanda områden. Det finns lagar och förordningar som på ett eller annat sätt styr eller påverkar det mesta i vårt samhälle. Inte sällan har vi från moderat håll ifrågasatt om man inte skulle kunna minska antalet lagar, avbyråkratisera och förenkla i syfte att öka utrymmet för de enskilda människornas bestämmande och valfrihet. I detta riksmötes första betänkande från lagutskottet behandlas emellertid en företeelse som över huvud taget inte är reglerad i lag, nämligen de ideella föreningarna. Medan vi för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har en omfattande lagstiftning av hänsyn till delägare, föreningsmedlemmar, borgenärer, anställda, samhället och olika andra intressenter, har det av någon outgrundlig anledning ansetts helt överflödigt med regler beträffande de ideella föreningarna. Detta kunde ha varit förståeligt, om de ideella föreningarna genomgående utgjorts av en idyllisk grupp små organisationer med ett fåtal medlemmar, utan några anställda, utan några större ekonomiska åtaganden och utan något särskilt inflytande i samhället. Men så är det ju inte. Tvärtom finns bland de ideella föreningarna organisationer med hundratusentals medlemmar, hundratals anställda, omfattande ekonomisk verksamhet och inte minst ett betydande inflytande över och i samhället. I vissa fall är detta inflytande t.o.m. inskrivet i lag. Redan jämförelsen med andra juridiska personer borde därför göra klart att också de ideella föreningarna borde omfattas av en lagreglering. Om det finns skäl att ha 51 omfattande lagstiftning rörande andra juridiska personer, vilket knappast någon i denna kammare torde bestrida, måste det också rimligtvis finnas skäl att åtminstone i någon mån reglera de ideella föreningarnas verksamhet. I den moderata partimotionen 1978/79:1108 framförs kravet på en ramlagstiftning rörande ideella föreningar. I motionen pekas bl.a. på de allvarliga integritetsproblem som de s.k. organisationsklausulerna utgör. Bl. a. för att skydda enskilda människor mot den typen av klausuler finns det ett behov av lagstiftning, menar vi från moderat håll. I den motionen framhålls också att man i flera västeuropeiska länder har antagit regler som helt eller delvis tar sikte på de ideella föreningarna och på att skydda de enskilda medlemmarna i dessa föreningar. I tidigare motioner från moderat håll har pekats på andra skäl för en lagstiftning om ideella föreningar. Bl. a. har framhållits att organisationer som tillerkänts en direkt maktställning i samhällsapparaten inte gärna kan få vara så uppbyggda att medlemmarnas möjligheter att agera självständigt och att framföra sina åsikter fritt inom organisationen är beskurna. Vi vet att det har förekommit fall då enskilda människor har kommit i kläm på grund av att de stått rättslösa gentemot ideella föreningar. Vi vet att det finns en rad problem på detta område.

När frågan senast var uppe till behandling här i riksdagen godtog vi från moderat håll att man med hänsyn till pågående utredningsarbete skulle avvakta med ett utredningskrav. Bl. a. med hänsyn till det remissutfall som föreligger efter det att utskottet låtit remissbehandla den nu aktuella motionen anser vi från moderat håll att tiden nu är mogen att begära en utredning av nyss nämnt slag. Vi har därför reserverat oss till förmån för motionsyrkandet. Av remissinstanserna är det visserligen flera som inte anser att det finns något behov av lagstiftning på detta område. En röd tråd i den argumentation man för är emellertid att just den egna organisationen, som självfallet i alla avseenden fungerar klanderfritt, inte är i något som helst behov av lagstiftning. Några organisationer konstaterar samtidigt försiktigtvis att man inte kan bedöma om det möjligen kan finnas behov av lagstiftning för andra föreningar eller föreningstyper. Hur övertygande den typen av argumentation är kan var och en själv bedöma. Den enda remissinstansen som kan sägas vara helt fristående från föreningsintressen, länsstyrelsen i Stockholms län, tillstyrker bestämt att en lagstiftning på detta område införs. Man påpekar att man ofta får frågor rörande vilka regler som kan anses gälla för de ideella föreningarna, och man framhåller Nr 28 också att vissa ideella föreningars verksamhet innefattar stora ekonomiska Onsdagen den intressen. De ideella föreningarna i Stockholms län tillförs sålunda ca 14 november 1979 20 milj.kr. årligen från bingospel, och ideella föreningar bedriver numera ofta näringsverksamhet av icke obetydlig omfattning, t.ex. restaurangrörelse, , Ramlagstiftning heter det bl.a. i yttrandet.

Remissyttrandet pekar således på ett stort antal konkreta frågor som är i behov av en lösning. De berör den enskildes ställning i förhållande till organisationen och har också berörts när frågan tidigare tagits upp från moderat håll. Fru talman! Sammanfattningsvis kan följande fyra skäl anges för införandet av en lagstiftning rörande de ideella föreningarna. 1. Den enskildes rättsskydd gentemot organisationer måste garanteras när det gäller såväl organisationsklausuler som frågor av det slag som berörts i Domarförbundets remissyttrande om medlems inträde, avgång, uteslutning OSV. 2. Samhället har en rätt och en skyldighet att uppställa vissa minimikrav rörande organisationers interna demokrati och representativitet liksom beträffande medlemmarnas möjligheter att fritt kunna agera inom organisation, i den mån organisationen genom lag eller på annat sätt tillerkänts ett direkt inflytande i samhällsapparaten. 3. Föreningarna själva torde ha ett intresse av att få klara regler. Avsaknaden av lagstiftning på det här området innebär ju inte att det över huvud taget inte skulle finnas några regler. De regler som utbildats genom rättspraxis är dock i flera fall så oklara att det även ur föreningarnas synvinkel, när konflikter väl uppstår, borde vara till fördel att i stället ha klara och enkla skrivna regler. 4. Balansen i lagstiftningen kräver att det inte bara för olika företagstyper och ekonomiska föreningar finns lagstiftning utan även för ideella föreningar. De skyddsintressen — exempelvis när det gäller borgenärer och anställda — som motiverar lagstiftning rörande andra juridiska personer gör sig lika starkt gällande för många ideella organisationer, med hänsyn till omfattningen av den verksamhet som där bedrivs. Fru talman! Låt mig med det sagda yrka bifall till reservationen som är fogad vid lagutskottets betänkande. Men låt mig till sist understryka att det vi från moderat håll nu eftersträvar inte är någon byråkratiskt omfattande reglering. Den typen av lagstiftning har vi mer än nog av. Men lika självklart som det är för oss moderater att bekämpa sådan lagstiftning, lika självklart är det att tillgripa lagstiftning om det är nödvändigt för att i något avseende skydda den enskildes frihet.

Fru talman! Återigen har kammaren att behandla en motion, i vilken det krävs en lagstiftning om ideella föreningar. Frågan är inte ny. Vid flera tillfällen under 1970-talet har samma fråga aktualiserats i riksdagen. Vid samtliga tillfällen är det moderata samlingspartiet som fört fram ärendet. Riksdagen har konsekvent avslagit kravet på en lagstiftning om ideella föreningar. Lagutskottet föreslår också nu att riksdagen avslår motionens krav. Det är endast moderata samlingspartiets företrädare som har reserverat sig. I motiveringen till den nu aktuella motionen finns formuleringar som klart och tydligt anger vad det är fråga om. Därför anser jag det värt att citera ett par avsnitt i motionens motivering: ”Organisationerna har som synes en rad svåra integritetsoch demokratiproblem att brottas med. Självsanering är det bästa botemedlet i all föreningsverksamhet. Men vid bestående missförhållanden kan inte samhället stå passivt. Den enskilde måste tillförsäkras ett tillfredsställande rättsskydd också gentemot organisationerna. Om de s.k. folkrörelserna gör anspråk på en allt betydelsefullare plats i samhället, får de också acceptera att deras interna organisation och demokratiska integritet måste följa av samhället angivna regler.

Ett sådant skydd torde förutsätta lagreglering av bl.a. den interna beslutsprocessen, överklagandemöjligheter etc. Enligt vår mening bör man pröva möjligheten av en ramlagstiftning, vilken reglerar de ideella föreningarnas roll i Sverige.” Hela motionen har en negativ syn på de ideella föreningarna. För mig är det angeläget att här klart deklarera att de ideella föreningarna gör en utomordentligt betydelsefull insats i samhället. Det gäller fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningarna, nykterhetsrörelsen, politiska organisationer, alla organisationer som på sitt program har humanitär verksamhet, idrottsrörelsen och många fler organisationer. I många kommuner i vårt land finns ett så vitt förgrenat föreningsliv, att man kan påstå att föreningslivet i dessa kommuner bildar den grund som kommunen bygger sin verksamhet på. Dessutom har föreningslivets företrädare skött och sköter fortfarande sina uppgifter på ett mycket ansvarsfullt och kunnigt sätt. I motionen som jag nämnde talas om att vid bestående missförhållanden samhället inte kan stå passivt. Jag måste fråga: Vem kan i dag påstå och bevisa att det finns bestående missförhållanden inom svenskt föreningsliv? Jag tror inte att vare sig motionärerna eller någon annan ledamot i denna kammare kan stå upp här och påstå att det i dag finns bestående missförhållanden inom det svenska föreningslivet. Nej, svenskt föreningsliv arbetar mycket ambi tiöst och på en nivå som kännetecknas av kunskap, insikt och ansvar. Nr 28 Organisationerna själva är bäst skickade att lösa de frågor som uppstår i deras Onsdagen den verksamhet. 14 november 1979 Men de krav i motionen som kanske går allra längst är uttryckta i de allra sista raderna i stycket, där man vill ha ”en ramlagstiftning, vilken reglerar de i Ramlagstiftning ideella föreningarnas roll i Sverige”. Det är ett mycket långtgående krav, ett om ideella förkrav som inte har något med frihet att skaffa. Skall kravets innebörd rätt eningar ; definieras måste helt andra ord än frihet och ansvar användas. Dessutom finns det all anledning att påminna om att hittills inga klagomål har framförts på de ideella föreningarna som motiverar en lagstiftning. Inte heller har någon företrädare för föreningslivet självt begärt någon lagstiftning. Jag vill också göra kammarens ledamöter uppmärksamma på det avsnitt i utskottets betänkande där lagutskottet pekar på alla de svårigheter som är förbundna med ett eventuellt införande av lagstiftning. Vi kan först konstatera att en lag inte kan omfatta alla typer av föreningar. Envar ledamot av denna kammare vet att vårt svenska föreningsliv uppvisar en stor skillnad, både i storlek och struktur, mellan föreningarna. Vi vet också av erfarenhet att de mindre föreningarnas företrädare skulle få stora svårigheter att tyda och tolka innebörden av en eventuell lag. Listan över svårigheterna med en lagstiftning kunde göras betydligt längre. Men det finns andra synpunkter som är ännu viktigare att framhålla i den här debatten. Jag vill påstå att det i dag inte finns för mycket frihet. Man kan inte påstå att det svenska föreningslivet har en alltför stor eller en alltför omfattande frihet, så att det ur den synpunkten är nödvändigt med en lagstiftning. Det är också angeläget att understryka att föreningarna skall ha en fri och självständig ställning gentemot stat och kommun. Vårt fria föreningsliv och folkrörelserna måste kunna kritisera samhället och olika företeelser i samhället. Det fria föreningslivet skall inte behöva snärjas in i en lag som reglerar dess roll i samhället. I Sverige är demokratin och friheten djupt rotade hos folket. Det går inte att hävda att demokratin är djupare i de länder som har infört lagstiftning om ideella föreningar än den är i Sverige. Fru talman! Vi behöver inte någon lag som reglerar de ideella föreningarnas roll i Sverige. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Till det Lennart Andersson sade om vikten av att ha en självständig föreningsrörelse och fria föreningar kan jag helt ansluta mig. Låt mig citera en mening ur den motion Lennart Andersson så frikostigt läste högt ur, nämligen den moderata partimotion som nu är aktuell. Där sägs bl.a.: ”Folkrörelsernas historiska betydelse liksom deras värden för framtiden kan inte nog betonas.” På den punkten är vi såvitt jag kan förstå alldeles överens. Men sedan säger Lennart Andersson att vi lever i den bästa av världar. Missförhållanden förekommer inte. Allt är frid och fröjd. Men vi har ju bl.a. i lagutskottet flera gånger fått skrivelser oss till del som visat att enskilda 55 människor har råkat illa ut genom att de blivit illa behandlade av ideella organisationer, ibland stora, ibland små. Och jag har pekat på att utöver vad vi sagt i partimotionen finns det en hel rad problem på det här området, som nämns i vår reservation och som nämnts i tidigare moderata motioner på det här området, som behöver lösas. Det är alltså inte bara fråga om de i och för sig angelägna organisationsklausulerna. Men tillbaka till argumentet om den bästa av världar. Vi har just här i kammaren fått uppleva en debatt som gav klart besked om att vi inte kan påräkna att ett klart riksdagsuttalande beträffande kollektivanslutning till politiskt parti kommer att få någon direkt efterföljd i praktisk handling. Jag vill inte nu ta upp en ny debatt i denna fråga med Lennart Andersson, men låt mig för min del bara konstatera att om inte detta är ett problem, så vet jag inte vad som är problem. Sedan vill jag också gärna ta upp något som härrör från en av de organisationer som i och för sig ställt sig avvisande till en lagstiftning på det här området, nämligen LO. Jag förmodar att Lennart Andersson liksom jag själv är en flitig läsare av LO-tidningen. Där skriver en kolumnist i det senaste numret om ett fackförbund, som jag inte skall namnge här, följande: ”Nu har fem förtroendevalda inom —-—- i Trelleborg avstängts från allt fackligt arbete. De har varit missbelåtna med en ombudsman och skrivit brev och klagat. Men detta är enligt förbundets stadgar och den högt utvecklade demokrati som råder i — —- —-illojalt och kan icke tolereras. Någon jävla ordning måste det ju också vara inom ett fackförbund. Demokratin inom —--” — säger kolumnisten vidare — ”är till och med så långt utvecklad att de avstängda inte ens får ta del av anklagelseakten. De får nöja sig med att överklaga själva beslutet. Det är ju väldigt trist att -—-- som, enligt ---” — fackförbundets ordförande -” sannolikt är det mest demokratiska fackförbundet i åtminstone norra Europa, gång på gång drabbas av ståndrätter, uteslutningar och annat djävulskap. —-—-- är ett otursförföljt fackförbund.” Fru talman! Vi har problem på det här området, och vi har problem som rör de enskilda människornas intressen. Jag har i mitt huvudanförande pekat på fyra klara argument för att överväga en ramlagstiftning om ideella föreningar. Inget av vad som sedan sagts i debatten från Lennart Anderssons sida ger mig anledning till någon annan bedömning.
Fru talman! Joakim Ollén betygar sin stora aktning för det arbete som folkrörelserna gör här i landet. Samtidigt kan vi konstatera att Joakim Ollén är en av de flitigaste motionärerna under 1970-talet för att införa en lagstiftning om de ideella föreningarna i syfte att beskära deras frihet och oberoende. De två sakerna harmonierar inte. Det är litet svårt för Joakim Ollén att bli trodd när han ständigt kommer med sina motionskrav på lagstiftning om de ideella föreningarna. Visst kan det hända, i det mycket omfattande fackföreningsliv som vi har här i landet, att en enskild medlem känner sig missnöjd med behandlingen av Nr 28 någon fråga. Visst kan en medlem i Kennelklubben eller någon annan förening vara missnöjd med en del beslut som styrelsen i föreningen har fattat. Men därför anser inte jag att vi behöver ha en lagstiftning. Jag menar att det ansvar som finns inom det svenska föreningslivet är så stort och så ; ES SA - Sr Ramlagstiftning många gånger bevisat, att föreningslivet självt kan på bästa sätt lösa de om ideella förproblem som eventuellt kan uppstå. Det må gälla alla föreningar. Det gäller eningar också hela den svenska fackföreningsrörelsen — både inom LO och inom TCO. Jag tror att man där med sina stadgar, sitt ansvar och sin stora insikt mycket väl löser de problem som eventuellt kan finnas från tid till annan. Ingenting av detta motiverar att riksdagen skall införa en särskild lagstiftning, som skall reglera de ideella föreningarnas roll i Sverige. När Joakim Ollén i sitt inlägg talar om motionens krav, så vill han mjuka upp kravet och framställa motionen som betydligt mjukare än vad som egentligen framgår av texten. Vad som krävs i motiveringen är nämligen en lagstiftning som reglerar föreningarnas roll i Sverige.
Fru talman! Vi skall kanske först klara ut att vad vi kräver är vad som står att läsa i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Där framgår klart alla dessa argument beträffande en redigare lagstiftning, beträffande samhällets skyldighet att ställa vissa krav på föreningar som har ett stort inflytande i samhället, och framför allt beträffande de enskilda människornas ställning gentemot organisationerna — vilket jag har tryckt starkt på. Sedan vill jag bara påpeka att det möjligen är att ta i att säga att jag är en av de flitigaste motionärerna på det här området under 1970-talet. Jag kanske får tacka för komplimangen — jag har väckt en sådan motion under de drygt tre år jag har haft nöjet att sitta här i kammaren. Det hindrar inte att kravet är välmotiverat när det nu kommer igen. Låt mig avsluta med att konstatera följande. När det gäller organisationsklausuler, när det gäller kollektivanslutning till politiska partier eller när det gäller enkla saker som uteslutning från föreningar — villaägarföreningar, båtägarföreningar eller vad det kan vara — där den enskilde kan ha ett betydande intresse av att få lov att vara med, så är det enligt moderat uppfattning i första hand den enskildes rättssäkerhet som skall beaktas. I den mån — och det är dess bättre ytterligt sällan — som den enskildes rättssäkerhet och föreningarnas totala och fullständigt oreglerade frihet kommer på kollisionskurs, så menar vi att det är riktigt att reglera till stöd för den enskilde. Det är den enskilde som är den svagare parten, det är den enskilde som skall ges så stor rätt som möjligt.

Fru talman! I kolonner har borgerliga talare i dag stigit upp i kammarens talarstol och förkunnat hur angeläget det är att reglera fackföreningsrörelsens och ideella föreningars verksamhet. Nu skall vi diskutera ett område som verkligen är behäftat med brister, i vissa fall missförhållanden. Det gäller företagsrevisionen. Det skall bli intressant att höra vilka uttryck borgerligt intresse för att avhjälpa bristerna på det här området kommer att ta sig. För någon vecka sedan kunde man i en svensk dagstidning läsa följande: ”Det svenska bolagets bokföring var ett kaos av märkliga poster, lufträkningar och oredovisad försäljning för över 3 miljoner. En auktoriserad revisor lät allt passera. När bolaget tvingats till konkurs började härvan rullas upp. En revisor från Finland spräckte bubblan. Konkursen i Sverige drog med sig det finska bolaget. Sammanlagt kostade konkursen närmare 20 miljoner kronor. Ett par hundra personer miste arbetet.” Detta är förvisso ingen beskrivning av en normalsituation inom den svenska företagarvärlden. Men tyvärr är bilden ändå alltför vanlig. Rapporterna om företagskonkurser, ofta ingående som ett led i ekonomisk brottslighet, har kommit allt tätare under 1970-talet. Och vi behöver inte gå så långt som till ekonomisk brottslighet. I små och medelstora företag saknas ofta den administrativa och ekonomiska kompetens som utgör en absolut förutsättning för en sund företagsutveckling. Ju mer komplicerat företagandet har blivit, desto viktigare funktion har företagens revisorer kommit att fylla. Det gäller inte bara revisorns kontrollerande funktion. Det handlar i lika hög grad om den dynamiska sidan av revisorsfunktionen: revisorns förmåga och möjlighet att bidra till en framsynt ekonomisk planering i företagen. Samhället kan i dag bara ställa upp med ungefär 1000 ekonomiska rådgivare. Revisorskåren däremot omfattar över 6 000 medlemmar, alla kategorier inräknade. Medlemstalet ökar stadigt. Det måste betecknas som något av ett samhällsekonomiskt slöseri att inte på ett bättre sätt tillvarata den näringspolitiska och ekonomiska resurs som revisorskåren rätt utnyttjad torde utgöra. På socialdemokratiskt initiativ har genomförts flera viktiga reformer som inneburit en bättre insyn i företagen såväl för de anställda som för samhället. Några exempel är medbestämmandelagen, lagen om styrelserepresentation för samhället i aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt den nya aktiebolagslag som tillkom 1975. Den nya aktiebolagslagens regler om revision och redovisning innebär i förhållande till äldre lag att plikten att ha kvalificerad, dvs. auktoriserad eller godkänd, revisor utvidgats samt att en väsentligt öppnare redovisning numera krävs. Efter tillkomsten av den borgerliga trepartiregeringen hösten 1976 har praktiskt taget allt reformarbete på det här området avstannat. Socialdemokratiska motionsförslag om översyn av företagsrevisionen har flera gånger tillbakavisats av den borgerliga riksdagsmajoriteten. Motiveringen har bl.a. varit pågående utredningar. Dessa utredningar har ofta legat i periferin av ämnet. Vidare har nuvarande ordning av de borgerliga partierna inte ansetts innebära några allvarliga nackdelar t.ex. när det gäller revisorns möjligheter att opartiskt granska företaget. Att förhållandena på företagsrevisionens område långt ifrån är så problemfria, för att inte säga idylliska, som det ibland från borgerligt håll hävdas, visar bl.a. ett par promemorier från brottsförebyggande rådet — BRÅ — angående revisors verksamhet resp. förstärkt skydd för det bundna kapitalet i aktiebolagen. BRÅ föreslår i sina rapporter en förstärkt ställning för revisorerna, utvidgad tillsyn över deras verksamhet, komplettering av gällande etikregler, att revisor skall ha skyldighet att ansöka om likvidation när bristen i aktiekapitalet inte täcks och bolagsstämman inte beslutar om likvidation samt att kvalificerad revisor skall finnas i bolag som inte har full täckning för bolagets registrerade aktiekapital. BRÅ hänvisar i en av sina rapporter till en utredning om företagskonkurser som genomfördes 1975 i regi av statens industriverk. Utredningens slutsatser är utomordentligt intressanta och belyser mycket av det som redovisats i den motion av Jan Bergqvist och Birger Rosqvist, vilken ligger till grund för det betänkande vi nu diskuterar. Utredningen, som har granskat de mindre företagen, där ju problemen också genomgående är störst, bygger sina slutsatser på ett mycket gediget underlag. Man konstaterar bl.a. att konkursbolag anlitar ej kvalificerad revisor i långt större utsträckning än verksamma bolag. Detta är något av en paradox, eftersom denna typ av företag är ekonomiskt svaga och ofta har en otillräcklig ledning. Därför borde just dessa företag granskas av självständiga och kunniga revisorer. Slutsatsen blir alltså att icke kvalificerad revisor ofta saknar behövlig kompetens för att identifiera brister inom förvaltning och redovisning samt att ge konstruktiva förslag för att avhjälpa dem. Det är inte minst i konkursförebyggande syfte oacceptabelt att ej kvalificerad revisor får utöva revisionsverksamhet. BRÅ föreslår bl.a. att kvalificerad revisor på sikt skall finnas i alla aktiebolag, och detta förslag tillstyrkes också av praktiskt taget alla de remissinstanser som behandlat promemorian. Men av BRÅ föreslagna åtgärder torde vara klart otillräckliga för att vi skall komma till rätta med bristerna i nuvarande ordning på företagsrevisionens område. Socialdemokraterna i lagutskottet delar motionärernas uppfattning att det behövs en allmän översyn av hela företagsrevisionen. Flera remissinstanser, bl.a. tillsynsmyndigheten för revisorernas verksamhet, nämligen kommerskollegium, uttalar ett starkt stöd för denna tanke. Det är högst otillfredsställande att revisorn i flera fall utses av samma personkrets som han skall kontrollera. Så är fallet i många s.k. fåmansbolag, där aktieägarkrets och styrelse ofta är identiska. En stark, välutvecklad och självständig revisorsfunktion är enligt vår uppfattning ett av de viktigaste preventiva instrumenten i kampen mot ekonomisk brottslighet. Jag vill därför fråga den borgerliga utskottsmajoritetens talesman Bernt Ekinge om han delar uppfattningen att revisorn måste ges en från olika partsintressen mera oberoende ställning, och om han är beredd att medverka till en sådan ordning. Andra viktiga inslag i en reformering av företagsrevisionen är utvidgad revisionsplikt, bättre utbildning av revisorerna samt ökade resurser för en effektivare tillsyn av revisionsverksamheten. Fru talman! De socialdemokratiska ledamöterna av utskottet har denna gång inte reserverat sig mot utskottets förslag. Vi har nöjt oss med ett särskilt yttrande. Anledningen härtill är att regeringen aviserat en proposition angående vissa aktierättsliga frågor, bl.a. revisionsverksamhet, under vårriksdagen 1980. Det är svårt att på detta stadium veta något om målsättningarna och ambitionsgraden i regeringens arbete med denna proposition. Skulle det emellertid visa sig att man inte tar det samlade grepp på frågan som socialdemokraterna länge efterlyst får vi anledning att återkomma.

Fru talman! Såsom Bengt Silfverstrand sade står ett enigt lagutskott bakom det betänkande som vi nu behandlar. Därför skall jag bara använda några minuter till att framföra ett par synpunkter på detta ärende med anledning av det särskilda yttrande som de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har fogat till betänkandet samt några synpunkter med anledning av vad Bengt Silfverstrand har anfört. Utskottet är alltså enigt om att avvakta den proposition som vi räknar med skall komma under våren. Därför skriver utskottet: ”BRÅ-promemorian har remissbehandlats och övervägs f. n. inom regeringskansliet. Detsamma gäller vissa andra utredningsförslag av intresse på företagsrevisionens område . Enligt vad utskottet inhämtat avser regeringen att våren 1980 förelägga riksdagen en proposition i ämnet. Med hänsyn härtill och då regeringens ställningstaganden till förslagen inte bör föregripas avstyrker utskottet bifall till motionen 1760.” — Det var alltså denna motion som Bengt Silfverstrand nämnde. Detta är bakgrunden till den debatt som har förts mycket länge. Redan i början av 1960-talet kom den första utredningen om den nu aktuella aktiebolagslagen. Det betänkande som låg till grund för den nuvarande aktiebolagslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1977, var mycket gediget. Därför hade man anledning räkna med att den socialdemokratiska regeringens proposition år 1975 om en ny aktiebolagslag skulle vara så underbyggd att den klarade sig — i varje fall någon tid. Nu säger Bengt Silfverstrand att socialdemokraterna länge har efterfrågat reformer. Jag har litet svårt att förstå detta, eftersom det lagförslag som den socialdemokratiska regeringen och dåvarande justitieministern Lennart Geijer lade fram trädde i kraft den 1 januari 1977. Att då påstå att man mycket länge har efterfrågat reformer måste vara ett uttryck för ett missnöje med det förslag som den dåvarande regeringen lade fram. På annat sätt kan jag inte tolka Bengt Silfverstrand. Bengt Silfverstrand frågade mig om jag anser att revisorerna bör få en mer oberoende ställning än de nu har. Ja, jag menar att detta är en fråga som ytterligare behöver belysas. Det har folkpartiet och även andra partier i olika sammanhang förklarat. Detta har också kommit till uttryck genom att man inom regeringen jobbar med dessa saker. Den oro man känner har också kommit till uttryck genom att man har givit BRÅ dessa uppdrag. Jag kan alltså svara ja på Bengt Silfverstrands fråga. Hur problemet skall lösas har varken motionärerna eller socialdemokraterna i dag någon uppfattning om. Det hade inte heller Lennart Geijer när han lade fram propositionen. Han hänvisade till att samarbetsutredningen hade synpunkter på detta. Jag kan citera ur propositionen: ”Det bedömdes av utredningen vara vanskligt att med bestämdhet avgöra i vad mån fördelarna med offentlig revision uppväger de tänkbara nackdelarna. Utredningens förslag om offentliga revisorer föreslogs mot denna bakgrund få försökskaraktär.” Inte ens Lennart Geijer var beredd att föreslå att man skulle sätta i gång en försöksverksamhet. Detta visar litet av osäkerheten på detta område. Jag menar att utredningsverksamheten behöver fortsätta. Därför tror jag att det finns allt skäl för oss att med tillförsikt avvakta propositionen i vår. Jag begärde ordet närmast med anledning av det särskilda yttrandet och de formuleringar som där finns. Man gör sig lätt skyldig till förenklingar, när man återger vad myndigheter har sagt. Jag vill därför till kammarens protokoll läsa in ett litet stycke av vad kommerskollegium sade beträffande det som i stympat sammanhang återges i det särskilda yttrandet. Vad kommerskollegium där talar om är den tillsynsverksamhet som kommerskollegium har att fullgöra. Man framför i och för sig naturliga klagomål på att man har för små resurser för sin tillsynsverksamhet. I detta sammanhang säger kommerskollegium: ”De frågor som aktualiserats i den anmälningsinitierade tillsynen är ofta utomordentligt komplicerade och fordrar ett mycket omfattande utredningsarbete från kollegiets sida. I förening med bristande resurser medför detta bl.a. att mycket små insatser kunnat göras i fråga om sådan uppsökande tillsyn i vilken enskilda revisorers hela verksamhet kan bli föremål för allmän granskning. Detta är så mycket mera beklagligt som redan den begränsade erfarenhet kollegiet har av denna tillsynsform visar att det föreligger vissa utbredda missförhållanden mot vilka ingrepp lämpligen kan ske genom en sådan mer övergripande tillsyn. Det står exempelvis helt klart att den revision som utföres i mindre bolag — i så många fall att det närmast framstår som regel —-ej utgöres av mycket annat än rena rimlighetsbedömningen i samband med att revisorn är behjälplig med bokslutet. I dessa fall överträdes också mer eller mindre regelmässigt aktiebolagslagens regler om bokföringsjäv. Som ytterligare exempel kan nämnas att det på många håll utbildats en sådan restriktivitet med att göra anmärkning i revisionsberättelsen att detta ofta underlåtes även när anmärkning skall göras.” Och så slutar kollegiet med att framföra uppfattningen om värdet av en ökad tillsynsverksamhet.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
Fru talman! Det var värdefullt att Bernt Ekinge gjorde denna utvidgning av vårt citat ur kommerskollegiums yttrande över BRÅ-promemorian. Det citat som Bernt Ekinge gjorde understryker ytterligare behovet av en allmän översyn på det här området, vilket också kommerskollegium säger i sitt yttrande. Sedan trodde Bernt Ekinge att jag skulle ha anledning att vara missnöjd med den socialdemokratiska reformivern på det här området, men det är jag ingalunda—- tvärtom. Under 1970-talet tog den socialdemokratiska regeringen en lång rad initiativ för att förbättra revisionen och ge samhället och de anställda bättre insyn i företagens ekonomi. Kommerskollegium fick ju just då uppgiften att meddela auktorisation och godkännande av revisor samt att utöva tillsyn över de kvalificerade revisorernas verksamhet. Genom den nya aktiebolagslagen ökades antalet aktiebolag som är skyldiga att ha kvalificerad revisor. Revisorernas arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet utvidgades. Reglerna om revisorsjäv skärptes, De nya redovisningsbestämmelserna, som också är samordnade med bokföringslagen, kräver att företagen lämnar en öppnare redovisning än de behövde göra förut. Men detta innebär ju inte att man skall vara till freds med rådande förhållanden och säga att nu har här skett så mycket att vi bör ta en andhämtningspaus. Nej, det finns så stora bristfälligheter på det här området att vi måste ta krafttag för att lösa problemen. Jag kan ta ett par exempel till som understryker behovet av att ha en litet högre ambitionsgrad från exempelvis folkpartiets sida än vad som kom till Nr 28 uttryck i Bernt Ekinges anförande. Onsdagen den Det visade sig vid den undersökning som industriverket gjorde att gruppen 14 november 1979 icke kvalificerade revisorer svarade för 67 96 av revisionerna i de blivande konkursbolagen. Det framgår vidare av undersökningen att just i företag med icke kvalificerad revisor fanns det stor anledning till anmärkningar. Det är också betecknande att man inte utnyttjade möjligheten att göra anmärkning i revisionsberättelsen. Vissa uppgifter som är obligatoriska där hade man försummat. Man kan också fråga sig, för att ta ett aktuellt exempel, hur revisorer kan låta ett företag sjunka så djupt som exempelvis Luxor Industri AB utan att slå larm. Med ett ingripande på ett tidigare stadium skulle man här ha kunnat förhindra den situation, näst intill katastrof, som har uppstått. Det finns alltså anledning att höja ambitionsgraden när det gäller att komma till rätta med bristerna på företagsrevisionens område.
Fru talman! Även jag menar att det finns anledning att ständigt se över reglerna för revisorernas verksamhet. Men det för inget gott med sig att uttrycka detta så, att man ger intrycket att vi skulle hysa en allmän misstro mot en hel kår av duktiga medarbetare i företag och organisationer. Det är det som jag vill vända mig mot. Vi skall inte ge ett sådant intryck. Ambitionsnivån kan inte mätas i vare sig anförandenas antal eller längd här i kammaren. Den kan bara mätas i ett aktivt arbete för att förändra förhållandena och förbättra möjligheterna för revisorerna. Det arbete som på detta område pågår inom regeringskansliet har jag stort förtroende för. Det finns nämligen ett mycket gediget bakgrundsmaterial som man kommer att använda när man i vår lägger fram förslagen. Därför tror jag att det inte finns någon anledning, varken för Bengt Silfverstrand eller mig, att försöka mäta engagemanget och ambitionsnivån i våra partier när det gäller denna fråga. Det är en gemensam uppgift att både förbättra möjligheterna för revisorerna och förbättra möjligheterna för företagen att få kvalificerad hjälp. Det är också för samhället en angelägen uppgift att förstärka utbildningsmöjligheterna, så att vi också får ett ökat antal kvalificerade revisorer. Det är vi på väg mot, och jag tror inte att någon har anledning att slå sig för sitt bröst och säga: Nu har vi jobbat bra, när man egentligen bara har stått och tittat på. Det är en gemensam angelägenhet att vi från samhällets sida stärker och förbättrar möjligheterna — och det skall vi göra. Och när vi kommer fram till våren och får titta på vad propositionen innehåller kan vi ta nya tag. Jag tror att vi då har en god utgångspunkt för en fortsatt diskussion i denna fråga.
Fru talman! Ett flertal år har det, Bernt Ekinge, förelegat socialdemokratiska förslag — för all del från enskilda motionärer, men förslagen har stötts av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet. Man har bl.a. föreslagit en allmän översyn av företagsrevisionen, men förslagen har röstats ned av den 63 borgerliga majoriteten. Varken mitt anförande, det särskilda yttrandet eller någonting annat som har framkommit från socialdemokratisk sida i dessa debatter uttrycker misstro mot revisorskåren. Men vi har pekat på de brister och missförhållanden som råder. Och vi har till stor del gjort det med utgångspunkt i de remissyttranden som har inkommit över BRÅ:s rapport. Jag kan ytterligare understryka hur allvarligt remissinstanserna ser på problemen, genom att ge ett par exempel. Justitiekanslern säger att revisorerna och deras verksamhet kan göras till ett effektivt instrument vid bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten — och det är väsentligt. Men det krävs att revisorn får en i förhållande till partsintressena mer oberoende ställning än vad han i dag har. I samma anda uttalar sig rikspolisstyrelsen och riksåklagaren. Riksskatteverket ifrågasätter om vi på detta område inte behöver en särskild lag liknande den i Norge. I Norge har man en lag om revision och revisorer. Där har man i dag den högre ambitionsnivå som jag har efterlyst. Vi har pekat på de konkreta punkter där reformer behöver genomföras, men att vi inte sitter inne med patentlösningarna är ganska självklart. Det är just av den anledningen som vi nu med spänning avvaktar vad regeringen skall komma med. Men det hade varit på sin plats om Bernt Ekinge hade haft en uppfattning om hur långt regeringens proposition bör sträcka sig.
Fru talman! Det här blir en litet egendomlig debatt. När socialdemokraterna hade regeringsmakten lade de efter 10-15 års utredningsarbete fram förslag till ny aktiebolagslag och därmed också regler för revisionen. Det innebar också i hög grad förbättringar, som vi i riksdagen var överens om att genomföra. Utvecklingen för ju med sig att vi ständigt måste titta på dessa frågor. Därefter kom socialdemokraterna i minoritet och i oppositionsställning. Då blev det angeläget för socialdemokraterna — och det förstår jag, för det är naturligt — att motionsvägen söka profilera sig i denna fråga. Nu säger Bengt Silfverstrand: ”Vi har lagt fram ett otal motioner.” Ja, det är naturligt för ett oppositionsparti att arbeta på det sättet. Det är lika naturligt för de partier som står bakom regeringen att förvänta sig att regeringen lägger fram de förslag som den har aviserat. Jag finner ingenting onaturligt i denna arbetsordning, och det är naturligt att vi arbetar så här. Men jag tror det är litet fel att vi på detta sätt försöker mäta ambitionsnivån hos varandra och misstänkliggöra denna. Jag är glad att Bengt Silfverstrand i slutomgången gav revisorerna det erkännande han gav. Jag tror att det är det stödet som de i första hand behöver från samhällets och vår sida för att känna att de gör en viktig insats i detta arbete.

Fru talman! Jag skall inte gå in i diskussionen mellan Bengt Silfverstrand Onsdagen den och Bernt Ekinge, för jag tycker att Bengt Silfverstrand har klargjort var 14 november 1979 socialdemokratin står i denna fråga, och det finns inte mycket att tillägga. Eftersom jag har varit engagerad i denna diskussion under ett antal år, vill jag ändå notera att det nu hörs litet nya och mera positiva tongångar från de borgerliga. Och det är uppmuntrande efter den oerhörda negativism som tidigare har demonstrerats, bl.a. här i riksdagen, inför möjligheten att göra större förändringar. Bernt Ekinge ställde t.o.m. nästan i utsikt att det skulle komma stora förändringar till stånd fram mot våren, och det låter mycket lovande. Låt oss notera detta. Jag kan mot denna bakgrund förstå att socialdemokraterna i lagutskottet har sagt sig: All right, hör vi sådana här tongångar skall vi ge regeringen en chans för att se vad den kan åstadkomma till våren, och så får vi pröva propositionen då. Men jag vill slå fast att det skall till rätt så smärtsamma omprövningar på den borgerliga sidan för att denna proposition skall bli tillfredsställande. Och även om viljan till omprövning skulle visa sig stor finns det en del andra svårigheter med denna proposition. För det existerar bara delvis ett utredningsmaterial som underlag för en proposition. Det finns i stort sett bara material från tre utredningar: en handlar speciellt om handelsbolag, en annan handlar mycket speciellt om de multinationella bolagen och en tredje handlar speciellt om ekonomisk brottslighet och har gjorts inom brottsförebyggande rådet. Den sistnämnda är en kortfattad rapport, som bara berör en liten del av företagsrevisionens problem. Och även när det gäller den specifika frågan om revisorns bidrag till att bekämpa ekonomiska brott är diskussionen i promemorian mycket ofullständig. Det framgick bl.a. vid en konferens som ägde rum den 30 oktober och som handlade om revisorns roll, då riksskatteverkets chef Gösta Ekman framhöll att det var nödvändigt med ett långtgående samarbete mellan skattemyndigheter och revisorer. Han talade om ett samarbete som går avsevärt längre än vad som har skisserats i BRÅ-rapporten och vad som har diskuterats i remissyttrandena. När det sedan gäller alla de frågor som ligger utanför BRÅ-rapportens kompetensområde får vi konstatera att oberoendefrågan fortfarande är långt ifrån sin lösning. Här vill jag erinra om ett remissvar som kommerskollegium tidigare har gett till lagutskottet. Kollegiet sade när det gällde att finna alternativa former för att utse revisor att detta är en ganska komplicerad fråga och att ett ställningstagande skulle behöva föregås av en grundlig utredning. Samtidigt sade man att denna fråga bara utgjorde en liten del av ett mycket större och i aktuell tid till stora delar openetrerat område, nämligen frågan om företagsrevisorns allmänna ställning, hans ansvar gentemot företagets olika intressenter, hans rapporteringsmöjligheter och skyldigheter, revisionens och revisionsberättelsens inriktning, innehåll och omfattning, m.m. Här föreligger alltså ett begränsat utredningsmaterial som ger underlag för vissa snabba beslut, men i sammanhanget finns också frågor för vilka vi saknar ett utredningsmaterial. Det skulle högeligen förvåna mig, om den 65 borgerliga regeringen skulle lyckas knäcka dessa frågor i den proposition som skall läggas fram till våren. För det är mycket som krävs om man skall lösa frågan om revisors oberoende.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill ändå säga att jag blev något förvånad över Jan Bergqvists yttrande om att det nu hörs nya tongångar från de borgerliga. Inom folkpartiet har vi hela tiden diskuterat nödvändigheten av att man ser över hela aktiebolagslagen. Den produkt som Lennart Geijer lade fram var relativt ofullständig. Han var säkerligen också medveten om det, och socialdemokraterna har blivit högst medvetna om det —- det märker man av dagens debatt. Redan i början av 1970-talet, när jag kom hit till riksdagen, lade folkpartiet fram förslag om utvidgning av revisorsverksamheten i form av löntagarrevisorer. Också under den allmänna motionstiden i början av året väckte folkpartister förslag om en allmän översyn av aktiebolagslagen. När de olika frågorna behandlats inom lagutskottet har vi sagt att vi skall avvakta den proposition som kommer att läggas fram till våren. Jag är inte övertygad om att man då kan komma att säga att vi har fått en fullständig produkt. Som det har sagts här i debatten sker det väldigt mycket på företagandets område. Här pågår en utveckling och en process som naturligtvis gör det angeläget att man ständigt följer dessa frågor. Men att göra någonting nu, innan vi fått propositionen, vore enligt min mening olyckligt, och om det är vi ju överens. Påståendet att det nu skulle höras nya tongångar från de borgerliga innebär säkerligen att man inte velat lyssna på den debatt som förts under hela 1970-talet, och inte minst när beslutet om aktiebolagslagen fattades, och även därefter. Låt mig också säga, fru talman, att när man framdeles studerar de här frågorna tror jag det är angeläget att se till att revisorerna inte får en funktion som någon sorts ställföreträdande taxeringsintendent. Vi måste här ha en funktionsskillnad som ger rimliga arbetsnormer. Också taxeringsorganisationen bör och skall förstärkas, men att låta taxeringsfolk fungera som revisorer tror jag inte vore en bra åtgärd. Jag vill ha sagt detta bara därför att vissa uttalanden som har gjorts här i dag kan peka i den riktningen. Vi skall försöka åstadkomma ett bättre samarbete, men revisorerna skall ha sin bestämda funktion liksom taxeringsmyndigheterna sin. Det är självklart att man då gemensamt på allt sätt skall försöka motverka den organiserade brottsliga ekonomiska verksamheten. På den punkten är vi också överens. Jag har velat göra de här små kommentarerna med anledning av det senaste anförandet.
Fru talman! Jag har, Bernt Ekinge, inte bara lyssnat på debatten utan även deltagit i den. Det gjorde jag också förra året tillsammans med företrädaren för lagutskottets majoritet. Inte hördes då några särskilt positiva tongångar. Utskottets företrädare sade bl.a. att han inte visste hur en revisor avskedas. Bernt Ekinge försökte säga att det inte är någon skillnad jämfört med Nr 28 tidigare, men i så fall tar han ju tillbaka några av de här positiva sakerna. Det Onsdagen den går faktiskt att jämföra med protokollet från förra årets debatt. Då finner man 14 november 1979 en hel del negativa synpunkter och litet grand av den obotfärdiges förhinder. Bernt Ekinge försöker tydligen gå på två vägar. Å ena sidan vill han inregistrera att folkpartiet har en progressiv uppfattning i vissa frågor, å andra sidan vill han inte ta avstånd från vad representanterna för lagutskottets majoritet har sagt i tidigare debatter.
Fru talman! Jag anser att var och en får svara för sina synpunkter i de olika debatterna. Beträffande det som Jan Bergqvist refererade vill jag bara framhålla att jag aldrig har sagt detta. Vad jag har talat om i dag är behandlingen av frågan i lagutskottet, där de tre regeringspartiernas representanter har diskuterat saken. Ingen skall i dag försöka göra gällande att bara ett parti är intresserat av frågorna. Vi kan ha olika utgångspunkter vid bedömningen, men jag tror att vi alla har ett gemensamt, och det är att vi på allt sätt vill försöka förbättra revisorernas verksamhet och därmed också ge ett stöd till företagen. Därmed förbättras också möjligheterna för taxeringsmyndigheterna att motarbeta den ekonomiska brottslighet som vi vet finns. Jag tror att vi är överens på den här punkten, och jag tycker att det är angeläget att konstatera detta.

Fru talman! En kort replik. Jag tyckte att det var värdefullt att Sven Andersson gick upp och gjorde den här deklarationen. Det understryker för det första allvaret i kommerskollegiums kritik mot nuvarande förhållanden på revisionsområdet, för det andra behovet av ökade resurser just för tillsynsverksamhet. Det är en av de punkter som vi också har tryckt på i vårt särskilda yttrande. Jag vill göra ytterligare en komplettering med anledning av att Bernt Ekinge hävdade att det är viktigt att revisorerna inte blir någon taxeringsinstitution eller liknande. Jag kan dela den uppfattningen. Jag underströk också mycket noga i mitt inledningsanförande att det finns dels en kontrollfunktion, dels en mer dynamisk funktion i revisorernas arbete — nämligen den att i högre utsträckning än i dag bidra med råd och synpunkter beträffande planeringen av företagens ekonomiska verksamhet. Också den sidan av saken är viktig. Men när vi får rapporter om att det i mer än hälften av de små och medelstora företagen förekommer brister i det här hänseendet, då måste vi också tillmäta just kontrollfunktionen stor betydelse. Allra sist några ord med anledning av vad som tidigare sagts, nämligen att här bara har pekats på missförhållanden och brister och att det har lagts fram mycket få konstruktiva och konkreta förslag. Det är ändå inte riktigt på det sättet. Bl. a. kan jag, i likhet med Jan Bergqvist, anknyta till den diskussion om de här problemen som fördes för någon vecka sedan, där man från fackligt håll var inne på tankegången att utvecklingsfonderna skulle kunna ges möjligheter att utse revisorer i små och medelstora företag, där problem finns. Det är förvisso ett konstruktivt bidrag till den här debatten.

Fru talman! Det är nu nästan tio år sedan som riksdagen fattade beslutet att alla kvinnor som ville ha det skulle ha rätt till smärtlindring vid förlossning. I nr 35 år 1978 av riksdagens egen tidning Från Riksdag & Departement speglades minst sagt en falsk bild av verkligheten när tidningen på första sidan refererade förra årets debatt i denna fråga med orden: ”Rätt till smärtlindring vid förlossning skall alla kvinnor ha som så önskar. Det beslutade riksdagen 1971. Ännu har beslutet inte genomförts helt ——--.” Det är minst sagt förvånande att man kan skriva något sådant efter den debatt som hade förekommit. Fortfarande får, enligt socialstyrelsens senaste rapport, från mars 1978, bara 5 96 epiduralblockad, som ger den bättre smärtlindringen, och bara 5,5 96 får paracervikalblockad. Det är med andra ord nästan omöjligt för kvinnor att få den hjälp de behöver. Särskilt omöjligt är det att få hjälp på natten. Det gör ont att föda barn. En kvinna säger i en tidningsintervju: ”Jag tycker så illa om den där frälsningsläran som går ut på att man ska vara duktig, snäll och lätt att handskas med. Jag tänkte i början av förlossningen att jag inte skulle besvära. Jag skulle andas och allt skulle gå bra. Men jag insåg ju snabbt att jag måste ”besvära”, jag måste ringa på personal och få hjälp. Jag hade blivit lovad Paracervikalblockad men först var det för tidigt att ge den och sen hade det plötsligt blivit för sent så jag fick ingenting. Jag kunde bara inte utföra någon medveten handling som att andas djupt eller slappna av när jag hade som mest ont. Där stod barnmorskan och personalen och försökte leda mig rätt i andningsschemat. De skrek vid sängen andas ——-— spänn dig inte lilla vän, slappna av. Jag trodde jag skulle bli galen, jag ville sparka med benen och ta livet av mig själv för att komma undan.” Det här, fru talman, är en beskrivning som ganska väl stämmer överens med min egen första förlossning. Alla har det inte så svårt, men många. Det visar ett antal undersökningar som man har gjort på kvinnors smärtupplevelser vid förlossningar. I en undersökning från Uppsala redovisas att uppemot 85 926 av kvinnorna behöver s.k. effektiv smärtlindring, enligt andra rapporter ligger behovet mellan 40 och 83 26. En annan undersökning visar att var femte kvinna får psykiska eller fysiska besvär av graviditeten eller förlossningen. I en undersökning gjord vid Huddinge sjukhus visar det sig att vid hälften av alla förlossningar skulle effektiv smärtlindring ha behövts.

I samma rapport konstateras att ”utvecklingen gått långsamt och att möjligheterna att få effektiv smärtlindring är ojämnt fördelade över landet”. Praktiskt taget alla kvinnor upplever smärta under förlossningen. Men smärtorna har inte bara en fysiologisk grund. Fortfarande är, trots alla kontraceptiva metoder som finns, uppemot 4096 av alla graviditeter oplanerade, och dessa kvinnor har ofta svårare smärtupplevelser vid förlossningarna. En undersökning som gjorts i Lund och Västervik visar att kvinnor som hade en otrygg social situation kände mer smärta än andra kvinnor gjorde. Också ångest förstärker smärtupplevelsen. I Elisabeth Lagercrantz undersökning, som är en psykologisk studie av graviditet och förlossning och som kom i somras, sägs att stark smärta och ångest under förlossningen kan hos psykiskt labila och oförberedda kvinnor få allvarliga konsekvenser för deras, barnens och männens psykiska tillstånd och ömsesidiga anpassning. Det behövs inte bara en teknisk beredskap — det behövs av all personal större lyhördhet, psykologisk kunskap och en bättre beredskap att ta hand om gravida och födande kvinnor i ett skede av deras liv då de behöver mycket mänsklig kontakt. En smärtsam förlossning — det visade sig också i den här undersökningen - gör modern känslomässigt blockerad gentemot sitt barn. Inte mindre än en tredjedel av mödrarna var enligt Elisabeth Lagercrantz undersökning efter förlossningen mer eller mindre i ett chocktillstånd. Varför är det fortfarande nästan omöjligt för kvinnor att få den hjälp som de behöver under graviditeten och under förlossningen? I socialstyrelsens rapport — jag ber att få citera den också — heter det: ”Riksdagens uttalande kom oväntat för många och var sannolikt otillräckligt förankrat hos berörda parter.” Vidare heter det att ”beslutet -—-—- togs dock isolerat ur sitt sammanhang —-—-— inte heller satsades mer resurser till obstetrisk smärtlindring”. Man bör komma ihåg att det är nästan tio år sedan beslutet fattades, och hade den politiska viljan hos berörda politiska instanser funnits, hade resurser kunnat anslås under alla dessa år, så att kvinnorna åtminstone i dag hade haft möjlighet till smärtlindring. I slutkommentaren i socialstyrelsens rapport heter det att det nu finns ”goda förutsättningar för en fortsatt utveckling mot de mål angående smärtlindring vid förlossning som riksdagens uttalande 1971 angav. Utvecklingstakten bestäms bl.a. av de samhällsekonomiska ramarna.” Det är den brasklapp man skickar med. Och med ett sådant uttalande kan man mycket starkt betvivla att kvinnors rätt till smärtlindring kommer att förverkligas inom överskådlig tid. Enligt vänsterpartiet kommunisternas mening måste bristen på läkare och annan personal inom mödraoch förlossningsvården försvinna, och dessutom måste alla kategorier av personal finnas tillgängliga alla tider på dygnet på förlossningsavdelningarna. Vid fördelningen av läkartjänster måste denna del inom sjukvården få de resurser som är nödvändiga för att kvinnors rätt till effektiv smärtlindring skall kunna garanteras. För barnmorskor som nyligen genomgått utbildning finns det numera inga formella hinder att administrera och ge vissa former av smärtlindring. Och det är nödvändigt att de barnmorskor som har utbildning i detta också i praktiken får utföra de arbetsmomenten så länge bristen på läkare är så stor inom den här delen av sjukvården. Tidigare utbildade barnmorskor menar vi måste få möjligheter till fortbildning inom detta område. Mera resurser måste också anslås till forskning för att utveckla och utvärdera nya metoder inom förlossningsvården. Den psykoprofylaktiska metoden kan i vissa fall ge en bra psykologisk smärtlindring, och alla gravida kvinnor borde erbjudas att genomgå en kurs i psykoprofylax. Men den metoden kan man bara se som ett komplement, inte som ett alternativ till de kliniska smärtlindringsmetoderna. Under de ungefär fyra decennier som vi har haft en utbyggd mödrahälsovård i vårt land har man kunnat få fram en mycket bra somatisk vård. Nästan alla gravida kvinnor kontrolleras, och de flesta kontrolleras från tidig graviditet. Personal med speciell utbildning inom det här området har bidragit till denna höga standard. Men samtidigt har nyare forskningsrön klart belagt att moderns psykiska hälsa under väntetiden och hennes sociala situation har mycket stor betydelse för barnets utveckling och anpassning efter födelsen. Under 1970-talet har flera svenska forskare i doktorsavhandlingar framlagt resultat som belyser detta. I Elisabeth Lagercrantz forskningsrapport refererar hon till olika undersökningar på detta område. I en undersökning av Nilsson av 165 förstföderskor och omföderskor visades att 45 26 av kvinnorna hade allvarliga och många psykiska symtom under graviditeten. Det var fråga om ångest och depressioner. Symtomen var vanligast i början av graviditeten och i slutet av den. Efter förlossningen hade dessa störningar ökat. Uddenberg gjorde en intervjuundersökning om gravida kvinnors och nyblivna mödrars och deras mödrars mentala anpassning. Han kunde bekräfta slutsatsen att psykiska störningar förekommer lika ofta under graviditeten som efter. Också internationella undersökningar visar samma sak. Nr 28 Elisabeth Lagercrantz säger: ”Det starkaste och mest genomgripande intryck som jag fick vid kontakten med dem” — alltså mödrarna — ”var deras stora och ibland nästan omätliga behov av att få tala med någon.” Kvinnorna var både isolerade och kontaktsökande. Barnavårdspersonalen var alltför arbetsbelastad för att kunna och hinna höra på. Det visade sig också i och förlossningsundersökningen att mödrar som hade haft en psykiskt svår period under vård graviditeten och förlossningen som regel blev än mer ensamma och isolerade månaderna efter barnets födelse. ”Mitt intryck är således”, säger Elisabeth Lagercrantz, ”att vårdrutinernas utformning, innehåll och personalens förhållningssätt i varje led under graviditeten, förlossningen och det nyblivna moderskapet har stor betydelse för hur kvinnan upplever barnet och moderskapet under den fas då hon är känslomässigt öppen, regressiv och inåtblickande. Det är därför, enligt min mening, synnerligen viktigt att göra sjukvården mer mänsklig och lyhörd för varje kvinnas behov i denna kritiska livsfas.” Den kroppsliga hälsan eller ohälsan hänger också nära samman med familjernas psyko-sociala förhållanden och påverkar barnens utveckling. Undersökningen visar att ett stort antal föräldrar och barn med stora hjälpbehov inte blir tillgodosedda på mödravårdscentral, BB, barnavårdscentral eller inom barnsjukvården. Elisabeth Lagercrantz undersökning bekräftar vad vpk under många år hävdat. Det står klart att hittillsvarande arbetsmetoder och dimensionering inom mödrahälsovården inte räcker till för erforderliga insatser inom detta område. Många barn befinner sig uppenbarligen i ett mycket dåligt utgångsläge redan under graviditeten. Det gäller framför allt barn som föds i unga familjer där föräldrarna har svårt att finna sin föräldraroll. Det gäller barn som föds i socialt utsatta miljöer, vidare barn till mödrar som missbrukar alkohol — enligt den pågående barnhälsovårdsutredningen 35-10 96 — eller andra droger. Tillsammans utgör dessa barn en ganska stor grupp. En annan fråga som jag vill ta upp gäller gravida förvärvsarbetande kvinnors rätt att under arbetstid utan löneavdrag besöka mödravårdscentral. Det råder olika förhållanden. Kvinnor anställda inom den privata och den kommunala sektorn har ingen garanterad betald ledighet för besök på mödravårdscentral under arbetsdagen. Det är på många arbetsplatser en avtalsfråga huruvida gravida kvinnor skall ha rätt att utan löneavdrag besöka t.ex. mödravårdscentralen. Kvinnorna har visserligen möjlighet att inom ramen för s.k. flextid besöka mödravårdscentraler, eller också kan de få permission för detta. Det borde, menar vänsterpartiet kommunisterna, vara en lagstadgad rättighet för varje gravid kvinna att på betald arbetstid kunna besöka mödravårdscentral eller tandläkare eller göra något annat besök som har samband med graviditeten. Fru talman! Jag konstaterar att vpk:s förslag att slopa 21-dagarsregeln i utomlänsavtalet nu fått den lösning som vpk under många år, bl.a. i landstinget, kämpat för. Det är glädjande att vpk:s krav gått igenom 2 åtminstone på detta område. Till sist utskottsskrivningen: Utskottet avfärdar vpk-motionerna med den urusla förhoppningen att dessa frågor kommer att lösas någon gång i framtiden. Några garantier för att så skall ske är utskottet inte berett att ge — lika litet som man varit beredd att ge sådana garantier tidigare. Annat än allmänt vackra fraser utan något förpliktigande i fråga om kvinnornas rätt till effektiv smärtlindring vill man från utskottet inte ge. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1272 och 1645.

Fru talman! Det är frågor som aktualiserats åtminstone en gång varje riksmöte under senare år som vi nu behandlar. Låt mig genast slå fast att frågorna rör ett behov som under många år var starkt eftersatt. Det är helt klart, och det är väl också bakgrunden till Inga Lantz anförande. Det har dock hänt en del på detta område. Inga Lantz anförde att det i tidskriften Från Riksdag & Departement häromåret hade funnits en rubrik om allas rätt till smärtlindring vid förlossning och konstaterade att detta mål ännu inte var helt uppnått. Det är ju riktigt — det erkänner vi väl litet var. Men det har, som sagt, hänt en hel del, vilket jag såväl som övriga i socialutskottet och fler än så, skulle jag tänka mig, med tacksamhet konstaterar. Socialutskottet har ju i sina betänkanden under senare år med skärpa framhållit att frågor som rör smärtlindring vid förlossning och behov av nödvändiga personalresurser för god förlossningsvård måste prioriteras. Målet är inte nått, men Rom byggdes inte på en dag. Jag tror att Inga Lantz och jag kan vara överens om att vi måhända skulle ha hunnit en liten bit längre på det här området, om männen hade fött barn. Det låter litet illa, men jag tror att det finns något av sanning i detta. Sedan tycker jag inte att det är en rättvis bild som Inga Lantz tecknar av möjligheterna att få smärtlindring i dag. Jag har också en del erfarenhet av hur mödrar i dag har det. Jag har hört mig för på olika håll, och till min glädje har jag upptäckt att det nu är ganska stor skillnad gentemot tidigare. Jag förstår inte Inga Lantz riktigt när hon säger att den psykoprofylaktiska metoden skall ses bara som ett komplement. Det är faktiskt så att den metoden är fullt tillräcklig och utomordentligt fin för många barnaföderskor. Viärju olika vi människor— det kommer man aldrig ifrån — och det är vi när vi föder barn också. Jag har själv fött tio barn och jag har sjutton barnbarn. Ingen av dessa mödrar har tecknat så dramatiska bilder av barnafödande som jag har hört Inga Lantz göra vid ett flertal tillfällen. Det gäller ju 27 förlossningar, så det säger väl ändå något om att en förlossning inte alltid behöver vara så här dramatisk och svår. Men det hindrar inte att vi måste arbeta vidare på den här frågan. Så länge det finns en enda kvinna som har det orimligt svårt måste vi försöka göra något för att hjälpa. Jag tycker att det betänkande som socialutskottet nu har lagt fram är en noggrann redogörelse för vad som hänt på detta område. Betänkandet slutar med att utskottet med skärpa understryker angelägenheten av att man prioriterar de här frågorna hos sjukvårdshuvudmännen. Vad mera kan man säga som slutord? Vi har dock våra sjukvårdshuvudmän, och det är de som Nr 28 haratt besluta en hel del i dessa frågor. Jag tycker inte att det är riktigt korrekt att säga att vi bara kommer med vackra ord. Det är faktiskt inte sant. Det finns ingenting i utskottets betänkande som motsäger det som Inga Lantz här har framhållit om det angelägna behovet av åtgärder. Fru talman!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
Fru talman! Det har hänt en del, säger fru Swartz. Egentligen har det inte hänt någonting. Om man ser på det stora behov av hjälp som finns och på undersökningar av hur kvinnor upplever sina förlossningar finner man att mellan 50 och 85 96 av kvinnorna har så starka smärtupplevelser att de borde ha fått smärtlindring, dvs. det som riksdagen lovat att de kvinnor skall få som vill ha det. Vi kan titta på de siffror som kommer från socialstyrelsen och som visar att 5 26 kan få den ena effektiva smärtlindringen och 5 96 den andra. Det utgör tillsammans 10 96. Dessa siffror skall man då ställa mot det stora behov som finns. Smärtlindringen är inte helt genomförd, sade fru Swartz som kommentar till de här siffrorna. Det är väl det minsta man kan säga! Den här frågan har debatterats i riksdagen sedan 1974. Under dessa år har skrivningarna från socialutskottet varit positiva och välvilliga. Men det hjälper ju inte de kvinnor som behöver smärtlindring. Och det ger inga garantier för att en effektiv smärtlindring kommer till stånd framdeles. Målet är ännu inte nått, sade fru Swartz. Det kan man verkligen hålla med om, när man ser på hur den faktiska verkligheten för kvinnorna ser ut. Hade man tagit itu med den här frågan resursmässigt och hade den politiska viljan funnits, bl.a. här i kammaren, så hade situationen i dag varit en helt annan. Det är ändå nästan tio år sedan man fattade det här beslutet. Fru Swartz hänvisade till psykoprofylaxen. Jag tycker också det är en bra metod. Den ger en bra psykologisk förberedelse. Men den är ingen ersättning för de effektiva smärtlindringsmetoderna. En lärjunge till förlossningsläkaren Lamassée, som ju är upphovsman till den psykoprofylaktiska metoden, säger så här: Den fordrar en omsorgsfull daglig övning och lämnar inget utrymme för egna tolkningar och halvdana insatser. Det är alltså knappast en metod som kan bli generellt användbar. Den tycks kräva en kapacitet över genomsnittet och ett engagerat deltagande från båda de väntande föräldrarna. Mycket i psykoprofylaxmetoden är svårt att genomföra på våra förlossningsavdelningar i dag. Därmed inte sagt att man inte skall ge alla kvinnor kunskaper om den här metoden. Det har vi också krävt i vår motion. Det som måste till för att man skall kunna infria det löfte man gav till kvinnorna för tio år sedan är att det finns läkare dygnet runt som har en riktig utbildning för detta. Barnmorskorna måste ges rättighet att tillämpa de smärtlindringsmetoder de kan använda och övervaka. Det behövs också en planläggning för att paracervikal-, epiduraloch pudendusblockaden skall kunna införas och vara tillgängliga vid kvinnoklinikerna vid alla tider på 75 dygnet. Vi menar vidare att man måste forska mycket mer kring förlossningsvården. När det gäller de ”kvinnliga” frågorna eftersätts område efter område. Det är märkligt att man bollar med och saboterar den här frågan precis som man saboterar utbyggnaden av barnomsorgen, som egentligen inte borde vara en kvinnofråga men som i praktiken är det i dag, eftersom det mest är kvinnor som drabbas av en dåligt utbyggd barnomsorg. När det gäller mödrahälsovården menar vi att det måste bli flera barnmorskor och läkare på mödravårdscentralerna, och de måste få tid att tala med de blivande mödrarna och integrera psykologiskt och socialt arbete med den somatiska vård som de i dag ger kvinnorna. Vi menar att det skall finnas psykologer och kuratorer på alla mödravårdscentraler, för att handleda barnmorskorna i deras individuella patientarbete — och för den delen också inom den föreslagna föräldrautbildningen — och för att ge stöd till enskilda föräldrar. Vidare måste samarbetet mellan socialvården och mödravårdscentralen bli mycket bättre. Det här är saker som måste genomföras, om man skall komma någon vart när det gäller kvinnors rätt till effektiv smärtlindring. Det är en fråga — det vill jag betona — som har eftersatts år efter år, med välvilliga skrivningar i socialutskottets betänkanden, som inte lett till att kvinnornas rätt kunnat bli verklighet.